Herr talman! Jag konstaterar att Lilly Hansson tog tillbaka sitt tidigare påstående att det skett en dramatisk nedgång av den svenska produktionen. Det rörde sig kanske om en felsägning, men det vari alla fall bra att uppgiften korrigerades. Under föregående år blev det alltså en produktionsökning, även om den var blygsam — detta till följd av att textilnäringen, bl.a. på grund av den politik som förts, fått en bättre konkurrenskraft. Därigenom har det blivit möjligt att konkurrera bättre både på exportmarknaden och på hemmamarknaden. Det är också helt riktigt att det skett en importökning. Låt mig konstatera att den framför allt gäller EG och EFTA-länder. Lilly Hansson sade att vi aldrig prövat, om vi kan ingripa med handelspolitiska restriktioner. Det är väl en överdrift. Det har bedrivits en hel del tankeverksamhet på det här området, och dessutom finns det ett konkret exempel på en åtgärd av det här slaget. Den socialdemokratiska regeringen ingrep ju när det gällde skoimporten. Då skorestriktionerna träffade även EG och EFTA innebar detta omedelbara motåtgärder, som skapade arbetslöshet och sysselsättningsbesvär inom andra näringar. Man ingrep i det sammanhanget framför allt mot importen av pappersprodukter från Sverige. Det finns alltså god erfarenhet av sådana åtgärder. Just skotillverkningen var inte någon exportindustri, och det var därför inte möjligt för EG och EFTA att ingripa med handelspolitiska restriktioner mot just den tillverkningen. Textilindustrin har dock en stor export, som belöper sig till 2,5 miljarder kronor eller mera, och den går till 90 26 till EG och EFTA. Jag tror att Lilly Hansson lever i en drömvärld, utan beröring med det handelspolitiska klimatet f. n., om hon tror att det skulle vara möjligt att ingripa med handelshinder utan att det skulle mötas med omedelbara och kraftfulla motåtgärder från EG och EFTA-länderna. Herr talman! Tankegången att svenska folket om vi höjer lönerna får mera pengar för att köpa svensktillverkade produkter är kanske ett alltför enkelt ekonomiskt resonemang. Tyvärr är det väl i stället på det sättet att om svenska folket får en högre standard — vilket det faktiskt inte kommer att få till följd av de löneavtal som har slutits, eftersom dessa kommer att leda till ökad inflation — och får mera pengar att köpa för, stiger samtidigt kostnadsnivån i textilindustrin mer än i andra länder. Då kommer svenska folket att använda mera pengar till att köpa importerade varor, som blivit relativt sett billigare. Det kommer då att bli svårare för svensk textilindustri att skapa sysselsättning genom försäljning av sina exportvaror, eftersom dessa på grund av standardhöjningen har kommit att bli dyrare. Vi har nu talat i mer än en timme om olika åtgärder för textilindustrin. Lilly Hansson anförde ett som jag tycker riktigt argument, nämligen att det är bra för en industri om man kan skapa klarhet om vilka stödformer som kommer att gälla framöver. Industrin får då ett bättre planeringsunderlag. Men detta ger ändå sammantaget mycket litet jämfört med vad man skulle kunna åstadkomma om företagen hade en bättre konkurrenskraft. Det är den reella verkligheten. Även om riksdagen är suverän att fatta alla möjliga beslut, är den reella verkligheten den att vi i själva verket inte har möjlighet att garantera en textilproduktion i landet, om vi inte tar hänsyn till att vår konkurrenskraft måste vara sådan att detta är möjligt. Det går icke att med olika handelspolitiska grepp och subventioner rätta till ett konkurrensläge som har hamnat snett — i varje fall inte utan att det kommer att drabba det svenska folkhushållet utomordentligt allvarligt i form av motåtgärder från andra länder.
Herr talman! Låt mig direkt undanröja det missförstånd som tydligen uppstått, nämligen att jag skulle ha talat om en nedgång. Det ordet använde jag varken i mitt inledningsanförande eller i mina repliker med Sven Andersson. Det är väl fråga om ett hörfel. Jag vill gå tillbaka till frågan om restriktioner från EG och EFTA. Hur kan man veta att det kommer kraftiga motåtgärder om man inte har prövat de ingrepp som det gäller? Handelsministern hänvisar naturligtvis som vanligt till den välsignade frågan om de restriktioner som vi genomförde beträffande skoimporten och som det var handelsministerns första åtgärd att avskaffa när han kom in i regeringen. Det är inte alls bevisat — och jag skulle gärna vilja få en redovisning på den punkten — att det var på grund av restriktionerna beträffande skoimporten som EG-länderna satte in åtgärder mot import från Sverige. Jag tror inte alls att det skedde av denna anledning. Handelsministern talar mycket om konkurrenskraften. och det är naturligtvis mycket viktigt att vi kan konkurrera. Jag är också på det klara med att man inte kan åstadkomma detta enbart genom handelspolitiska åtgärder. Men stödformerna har en mycket viktig funktion, och de bör ses över på ett sådant sätt att de kommer att stå till industrins förfogande. Stödåtgärderna bör syfta till att stärka konkurrenskraften och skall inte gynna företag som importerar det mesta av sin tekoproduktion. Det finns möjligheter att vidta sådana konkurrensstärkande åtgärder. Till sist några ord om lönerna. Det träffade löneavtalet innebär inte att löntagarna i det här landet, t.ex. de lågavlönade inom tekoindustrin — de är fortfarande de lägst avlönade — kommer att få högre standard. Det innebär kanske, om regeringen sköter den ekonomiska politiken på ett riktigt sätt, att man kan bibehålla köpkraften. Det är detta det handlar om.

Herr talman! När jag gick i skolan fick vi bl.a. läsa en saga om en skräddare och en liten man. Denne man lämnade en packe tyg till skräddaren för att få en kostym sydd. Han gick upprepade gånger till skräddaren — för varje gång blev plagget som det skulle gå att göra av tygstycket bara mindre. Sista gången mannen besökte skräddaren, så bidde det inte ens en tumme. Osökt kommer man att tänka på denna saga när tekoindustrin — eller rättare sagt den tänkta tekoindustrin — i Västerbotten kommer på tal. Två slutsatser kan man dra av detta. Den första är att för de kommuner som skulle få denna sysselsättning och för de människor som skulle jobba där — uteslutande kvinnor — upplevs det som hänt inte som en saga från barnaåren. Den andra slutsatsen hänför sig till hur gränsen mellan saga och verklighet suddas ut i den anarki som kännetecknar det kapitalistiska samhället och dess sätt att fungera. Följande är sagan om hur tekoindustrin skulle etableras i Västerbotten. I september 1972 slöts ett avtal mellan staten och Algot Johansson AB om etablering av konfektionsindustri på tre orter i Västerbotten, nämligen Skellefteå, Lycksele och Norsjö. Det gällde Algots Nord AB. Detta företag förband sig att vid årsskiftet 1977-1978 sysselsätta ca 1 000 personer på dessa orter. Vad som har hänt behöver här inte redovisas — det bör vara känt för alla. De sista resterna av tekoindustrin i Lycksele skall enligt beslut i förra veckan försvinna vid årsskiftet. I Skellefteå har gjorts och görs stora insatser från en del f. d. anställda för att rädda något av tekoproduktionen genom en alternativ produktion. Dessa motarbetas på alla möjliga sätt. Uppenbart är att målsättningen synes vara att all tekoproduktion i Västerbotten skall upphöra. Detta styrks också i den information som Eiser lämnade den 25 juni 1979, där man sade att det i Eisers långtidsplan inte på sikt finns medräknat någon tekoproduktion för Västerbottensfabrikerna. Från berörda företag har tydligen inget lämnats åt slumpen då det gällt att så snabbt som möjligt avveckla tekoindustrin i länet. En sammanställning av begärda offerter under 1979 visar följande: Den 17 november 1978 och den 26 januari 1979 lämnade Västerbottens läns landsting anbudsförfrågningar till bl.a. Algots i Borås och Algots Nord i Lycksele. Landstinget fick aldrig något svar. Textilierna köptes från andra fabriker, trots att landstinget meddelade att pengar fanns avsatta för stödorder inom länet.

Den 24 januari 1979 lämnar man in en Till detta behövs väl egentligen inga kommentarer. Det jag här har tagit upp är lokala frågor som främst gäller Västerbotten, som ju inte av hävd är något tekolän. Men utvecklingen även i andra delar av landet —t.ex. i Sjuhäradsbygden — är lika oroande, och detta har ändå varit den svenska tekoindustrins mest framträdande område. Vi anser att utan en klar alternativ tekopolitik kommer tekoindustrin att gå mot slutligt sönderfall. Det är därför nödvändigt att dra upp riktlinjer för en sådan långsiktig politik. Detta kan inte lämnas åt de organ och departement vilka stått för den gamla politiken och är fastlåsta i denna. Vi tror att det krävs att riksdagen själv formulerar grundlinjerna. Vi har i vår motion, som Jörn Svensson här har yrkat bifall till, kommit fram till följande huvudsakliga utgångspunkter: 1. Det ekonomiska och industripolitiska värdet av en bevarad tekoindustri i Sverige. 2. En självständig handelspolitik, inriktad mot det multinationella kapitalet och till förmån för de arbetande människorna i Sverige och tredje världen. 3. En kritisk analys av produktionens hittillsvarande utveckling och en kvalitativ ny linje för dess utveckling på sikt. 4. Insikten att tekoindustrins nyorientering och räddning inte kan genomföras med kapitalistiskt ägande och kortsiktiga synsätt. I vår motion har vi vidareutvecklat innebörden i dessa utgångspunkter. Ledamöterna har haft möjlighet att ta del av dessa, varför jag kan spara tid genom att inte upprepa dem. Vi har också i motionen utarbetat riktlinjer som vi anser måste ligga som grund för den framtida tekopolitiken. Till sist ett par ord till handelsministern. Handelsministern menar att det som sägs från den här talarstolen inte förändrar någonting. Det måste väl vara mot bakgrund av egen erfarenhet som handelsministern har dragit de slutsatserna, för det har ju inte saknats vackert tal och högtidliga deklarationer från regeringen. Men det är det konkreta handlandet och viljan som saknas hos regeringen. Det erfordras helt andra åtgärder för att en ändring skall kunna komma till stånd när det gäller tekoindustrin. Det är just dessa åtgärder vi efterlyser.

Herr talman! Maj Pehrsson och jag har i motion 1979/80:700 tagit upp tekoindustrins betydelse för vissa bygder. Vi säger där att drygt 35 000 personer är sysselsatta inom den svenska tekoindustrin. För många av landets kommuner, speciellt då i Sjuhäradsbygden, utgör tekoindustrin en hörnsten i näringslivet. Utvecklingen inom tekoindustrin påverkar direkt kommunernas ekonomiska bärkraft och planering på både kort och lång sikt. Det är därför rimligt och naturligt att kommunerna gör anspråk på merinflytande när det gäller centrala näringspolitiska överväganden på detta område. Alla parter skulle, såvitt vi förstår, vinna på ett bättre samarbete. I kommunerna finns en synnerligen stor sakkunskap, som borde kunna utnyttjas bättre. En allmän uppfattning är också att en lokalisering av statliga tekoinriktade aktiviteter till tekobygderna skulle innebära stora fördelar för tekonäringen. Teko är till sin största del lokaliserad till Sjuhäradsbygden. den bygd jag representerar. Jag skall något kommentera vad vi anfört i motionen. Ett stort antal centrala organ handlägger i dag tekofrågor. Det gäller departementets arbetsgrupp, tekodelegationen, tekobranschrådet. beklädnadsrådet och rådgivande nämnden. I dessa organ finns inga representanter för kommuner och landsting. Där finns heller inga representanter för lokala och regionala fackliga organisationer och branschorganisationer. För att få en vettig planering av vår tekonäring är det nödvändigt att ta till vara de synpunkter och det kunnande som finns ute i landet. Utskottet har sagt att denna möjlighet finns och att något riksdagens uttalande i denna fråga inte är nödvändigt. Jag hoppas att de som är ansvariga för tekos planering också utnyttjar denna möjlighet. Informationen från centrala organ till tekokommunerna är också viktig. Kommunerna måste för sin planering känna till vad som är på gång centralt. En tidig information ger också möjlighet att berika debatten med de kunskaper som finns i de kommuner som sysslar mycket med tekofrågor. Denna information anser vi motionärer borde ske utan att resp. kommuner skall behöva stöta på de centrala organen. Vi har i motionen också tagit upp frågan om lokaliseringen av centrala tekoorgan till tekoregioner. För mig är det naturligt att t.ex. Borås kommer i fråga. Jag skulle vilja lägga berörda detta på hjärtat för framtiden. Vi har också i motion 1979/80:1403 framfört synpunkter på stödet till tekoföretagen. Enligt riksdagens beslut skall den svenska textilindustrin inte tillåtas minska ytterligare, utan snarare öka. I budgetpropositionen har de belopp som avsatts för anslag till tekonäringen minskats i förhållande till föregående år. För oss som lever i bygder som är så helt beroende av teko såg detta bekymmersamt ut. Utskottet har redogjort för orsakerna härtill och dessutom slagit fast att vaktslåendet om tekonäringen fortsätter i enlighet med riksdagens beslut. Det är bra att det är på det sättet. Det är dock bekymmersamt att, som Lilly Hansson var inne på, importen ökar och tar hand om den ökade konsumtion av tekoprodukter som vi har i dag. Det måste vara en målsättning att denna ökade konsumtion i större utsträckning kommer svenskt näringsliv till del. Vi diskuterade förra veckan utbildningsfrågor, och det är en livsnödvändighet för näringen att antalet utbildade inom teko ökar. I dag har arbetsstyrkan inom teko en hög medelålder, och arbetskraftsbehov börjar redan komma fram. Vi måste slå vakt om vår tekotradition och göra industrin sådan att den appellerar till framför allt våra ungdomar. Vår gemensamma uppgift är att skapa förutsättningar för att återställa människors, och då speciellt ungdomens, tro på en textilindustri i framtiden. Herr talman! Jag har inte något yrkande. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i dess helhet skall återförvisas till utskottet.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande 1979 80:1906 bl.a. tar upp frågan om betalningsbalansdelegationens sammansättning. Som framgår av riksbanksfullmäktiges förvaltningsberättelse för 1979 har en rad korrigeringar vidtagits under senare tid beträffande statistiken över vår bytesbalans med omvärlden. Den första större korrigeringen gjordes 1978 och avsåg år 1977. Den ledde till en betydande uppjustering av saldot i bytesbalansen och baserades på särskilda enkäter som gjorts beträffande vår tjänsteexport. Sedan gjorde man en ny enkät för år 1978, vilken gav vid handen att de tidigare korrigeringarna varit alldeles för små. Detta i sin tur resulterade i att man gjorde nya justeringar under 1979. Det har vidare visat sig, av de undersökningar som SCB har gjort på det här området, att tjänsteexporten uppgick till ett högre belopp enligt den nya undersökningen än vad som tidigare framkommit. Det fick till resultat att bytesbalansen 1978 justerades upp med hela 2,3 miljarder kronor. Ett mycket anmärkningsvärt resultat av denna undersökning var att riksbanken skulle ha kraftigt överskattat tjänsteimporten. Importen av tjänster var egentligen klart lägre än enligt tidigare beräkningar. Skulle man göra en uppjustering av bytesbalanssaldot även med hänsyn till detta förhållande, så skulle faktiskt underskottet i vår bytesbalans för 1978 plötsligt ha förbytts i ett överskott. De redovisningar vi fått i finansutskottet på det här området visar att man korrigerade bytesbalansen med hela 9 miljarder kronor. Detta är att jämföra med ca 800 miljoner för några år sedan. Vid en föredragning inför finansutskottet i januari månad i år påpekades från riksbankens sida att den senast företagna korrigeringen var alltför stor. Den borde enligt riksbankschefens uppfattning ha varit 2 miljarder lägre. Om detta är riktigt skulle det beräknade bytesbalansunderskottet för innevarande år öka med motsvarande belopp -— alltså 2 miljarder kronor. Herr talman! Som vi framhållit i vår motion är dessa ideliga korrigeringar av bytesbalansstatistiken inte ägnade att inge förtroende för denna viktiga statistik. Dessa ständiga omräkningar tyder på att betalningsbalansdelegationen helt enkelt saknat tillräcklig grund för sina omräkningar, när man redovisat dem inför offentligheten. Antingen råder rena villervallan på det här området, eller också är det fråga om en styrning på något sätt för att i vissa lägen ge en mer positiv bild av vår bytesbalans med omvärlden än vad det verkliga förhållandet är. Vi kan ju bara erinra oss vad som sades från de borgerliga partiernas sida : under valrörelsen 1979. Då pekade alla siffror åt rätt håll, sades det. Man hade klarat den ekonomiska krisen. När valet väl var över var det på nytt kris i den svenska ekonomin. Bytesbalansberäkningarna har ju en utomordentligt stor betydelse såväl för den allmänna bilden av den svenska ekonomin som för den ekonomiska politikens uppläggning i stort. Under sådana förhållanden är det viktigt att man kan få en så objektiv bild som möjligt av dessa förhållanden. Därför anser vi att betalningsbalansdelegationen bör ges ett parlamentariskt inslag. Den bör även kompletteras med ytterligare expertis, som är fristående i förhållande till riksbanken och statistiska centralbyrån. Nu säger den borgerliga majoriteten i finansutskottet att man delar vår uppfattning om att det är angeläget att få fram så tillförlitlig statistik som möjligt när det gäller vår bytesbalans. Man medger öppet att förhållandena f. n. inte är tillfredsställande. Samtidigt säger man sig emellertid tvivla på att statistiken blir bättre, om man får ett parlamentariskt inflytande i betalningsbalansdelegationen. Detta är egentligen underliga uttalanden. Varje förändringi detta sammanhang måste bli till det bättre. Sämre än det nu är kan det i varje fall inte bli. De borgerliga parlamentarikerna i finansutskottet har tydligen inte särskilt stark tro på parlamentariker. Man tror inte på sin egen förmåga att uträtta något positivt då det gäller att få bättre underlag för bytesbalansstatistiken. Talla andra sammanhang vill man ha ett ökat parlamentariskt inflytande, men i det här sammanhanget går det inte för sig att folkets valda ombud får vara med och granska ett underlag som har stor betydelse bl.a. för den ekonomiska politikens utformning. Vi frågar oss vad det är man vill dölja. Vi tror för vår del att parlamentarisk insyn och medverkan i betalningsbalansdelegationens arbete avsevärt skulle förbättra kvaliteten på denna viktiga informationskälla. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 vid utskottets betänkande.
Herr talman! Vi moderater har på en punkt reserverat oss beträffande finansutskottets betänkande nr 31.

Företag som ligger över den angivna nivån bör sträva efter en kontinuerlig nedgång.” Dessa krav innebär i realiteten att varje företag som i framtiden kunde avse att ta upp ett obligationslån under en inte angiven tidrymd dessförinnan måste följa vissa placeringsregler med risk att emitteringstillstånd senare inte gavs. Den sista meningen i det här citerade stycket måste troligen innebära att samma regel skulle gälla sedan väl ett obligationslån godkänts. Någon legal grund för detta krav angavs inte, utan man hänvisade endast till tidigare samråd med bankerna. Enligt konstitutionsutskottets betänkande i frågan förra året, nr 37, skulle man ha åsyftat en överenskommelse mellan riksbanken och bankerna år 1952. Den enda överenskommelse från detta år som jag har lyckats komma över efter veckotals letande innehåller emellertid inte ett ord om kontroll av emission av industriobligationer. Under alla förhållanden har någon sådan överenskommelse inte slutits med industriföretagen och kan sålunda inte binda dessa. Ett mer allmänt och lagligt stöd för villkor av den typ som jag här berört har riksbanken ansett sig finna i lagen om kreditpolitiska medel 1974. Denna har emellertid inte satts i kraft på den punkt som berör emissionskontroll. Men även om så varit fallet är det svårt att se hur den skulle kunna åberopas i det här fallet. Man har hänvisat till 5 § i den lag som bemyndigar riksbanken att meddela de närmare föreskrifter som användningen av ett visst kreditpolitiskt medel kräver, alltså i det här fallet emission av obligationer. När det gäller obligationslån måste bestämmelsen avse förhållanden som sammanhänger just med emissionen i fråga, dvs. ränta, emissionstidpunkt etc. Detta framgår både av paragrafens lydelse och av förarbetena till lagen. Att i bestämmelsen söka inläsa en rätt att reglera företagens kortsiktiga placeringspolitik eller över huvud taget företagens dispositioner vid sidan om obligationslånet ligger helt utanför paragrafens lydelse, som ju endast talar om ”föreskrifter som behövs för användningen av sådant medel”. Därtill kommer att den berörda regeln 20-80 i realiteten är att jämställa med en placeringsplikt. Det finns särskilda bestämmelser härom i kreditregleringslagen, vilken ju f.ö. endast gäller kreditinstituten. Att i en tillämpningsföreskrift beträffande obligationslån föra in ett krav på ett helt annat kreditpolitiskt medel är att i realiteten kringgå lagstiftningen och är sålunda stridande mot lagens innehåll. Min slutsats av de här synpunkterna är att riksbankens föreskrifter på detta område saknar stöd i lag och att de sålunda strider mot 8 kap. 3§ regeringsformen. Denna stadgar nämligen följande: ”Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag.” Mot denna bakgrund anser vi att riksbanken i de här frågorna förfarit felaktigt och att berörda villkor i fortsättningen inte bör ställas. Vi har med tillfredsställelse noterat att enligt direktiven för en översyn av de kreditpolitiska medlen även denna fråga skall utredas. Jag vill slutligen göra den allmänna reflektionen att vårt nuvarande ekonomiska läge kan kräva åtgärder av principiellt mindre önskvärt slag, men detta innebär inte att man får göra avkall på den enskildes rättssäkerhet. Man måste i gängse ordning skaffa stöd för de åtgärder som olika myndigheter kan anse nödvändiga. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 1 till finansutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1979/80:31 behandlas ett antal motioner. Några talare har här argumenterat för ett par av dessa. Paul Jansson argumenterade för motionen 1906, där det föreslås att betalningsbalansdelegationens sammansättning skall ändras, så att man kan knyta parlamentariker till den. Utskottet ställer sig tveksamt till att det statistiska utvecklingsarbetet på betalningsbalansens område på något väsentligt sätt skulle främjas om parlamentariker bereddes plats i delegationen. Delegationens arbetsuppgifter är av mera teknisk natur. Paul Jansson verkade nästan litet misstänksam mot betalningsbalansdelegationen. Han menade att insynen var för dålig. Det finns väl då anledning att påpeka att riksdagen genom sin parlamentariska representation har insyn i riksbanksfullmäktige och i statistiska centralbyråns styrelse. Dessutom har Paul Janssons önskemål i varje fall till en del tillgodosetts i och med att till delegationen nu knutits en representant för konjunkturinstitutet. Utskottet föreslår dock att motion 1906 skall avslås. Bo Siegbahn har här argumenterat för motion 1068 och reservation 1, som är fogad till betänkandet. Det problem som de moderata reservanterna i utskottet tar upp när det gäller riksbankens förvaltning är komplicerat. Inte minst gäller det den juridiska sidan av saken. När utskottet behandlade samma fråga i fjol, beslöt man därför att inhämta yttrande från konstitutionsutskottet. Dess besked var klart och entydigt. Man sade att den av riksbanken uppställda normen — att företag som ville emittera obligationer borde ha minst 80 26 av sina likvida medel placerade i bank eller korta statspapper — inte stred mot grundlagen. Med den respekt som ledamöterna i finansutskottet har för konstitutionsutskottet trodde vi att den konstitutionella sidan av saken därmed var utagerad. Tydligen var de moderata representanterna i finansutskottet inte lika imponerade, eftersom de tar upp frågan på nytt. Utskottet menar att det som anförs i reservationen inte rubbar det yttrande som konstitutionsutskottet har lämnat till finansutskottet. Syftet med riksbankens rekommendation av 80-20-regeln är i första hand att förhindra att de företag som får tillstånd att emittera obligationer — det är ju-en förmån — placerar sina medel på den s.k. grå marknaden. Detta är enligt min mening ett vällovligt syfte, och inte heller reservanterna, om jag har förstått dem rätt, har anfört någon annan mening.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
Herr talman! Torsten Gustafsson säger att jag är misstänksam. Ja, nog finns det skäl att vara misstänksam med tanke på de många motstridiga uppgifter som på senare tid har framkommit i fråga om betalningsbalansdelegationens beräkningar. Utskottsmajoriteten skriver själv: ”Utmärkande för den svenska betalningsbalansstatistiken är att den utnyttjar en rad olika källor. Flera av dessa är fortfarande behäftade med fel och brister. Vissa transaktioner registreras inte alls. I andra fall förekommer ett varierande bortfall vid uppgifternas insamling.” Det är klart att man måste göra något åt detta. Det är här. som Torsten Gustafsson säger, inte bara fråga om teknik och statistik. I stället är det i mycket stor utsträckning fråga om ekonomisk politik, eftersom man grundar den ekonomiska politikens uppläggning på bl.a. uppgifterna om vårt förhållande till omvärlden i fråga om bytesbalansen. Vi tycker att bytesbalansdelegationen bör ha en parlamentarisk sammansättning. På det viset får vi också politisk insyn i dessa frågor. I och med att vi gång efter annan i finansutskottet får redogörelser för att man har reviderat upp eller ned och att felkällan vid åtskilliga tillfällen har varit flera miljarder, så tycker jag det finns anledning att göra allt för att förbättra informationen. Jag trodde faktiskt, som jag sade tidigare, att även de borgerliga ledamöterna i finansutskottet hyste tilltro till att ett bredare parlamentariskt inflytande skulle kunna förbättra förhållandena på detta område. Detta parlamentariska inflytande vill man ju ha i andra sammanhang.
Herr talman! Torsten Gustafsson utgick från att jag inte hade förtroende för konstitutionsutskottets uttalanden i konstitutionella frågor. Jo, jag har stort förtroende för konstitutionsutskottet i allmänhet. Men just i den här frågan är jag kanske något mindre övertygad om att de slutsatser som majoriteten i konstitutionsutskottet kommit fram till är de rätta. Men det fanns en majoritet bestående av moderata ledamöter som förde till torgs samma synpunkter som jag har framfört i dag. Likaså reserverade sig den moderate representanten i bankfullmäktige, när frågan så småningom kom upp där. Vi har alltså i denna fråga kommit till ett helt annat resultat än majoriteten. Vi anser kanske att vi har ägnat mer tid åt den än konstitutionsutskottets majoritet på sin tid gjorde. Torsten Gustafsson säger att jag inte har tagit upp de ekonomiska frågorna. Nej, men vår granskning av riksbankens verksamhet är ändå i första hand konstitutionell och rör den verksamhet som har bedrivits, inte de olika enskilda åtgärder som banken har vidtagit. Däremot är jag inte riktigt överens med Torsten Gustafssons tolkning av bankens cirkulär. Inte bara den som har fått ta upp ett obligationslån är skyldig att placera likvida medel på ett visst sätt, utan detta gäller även den som avser att eventuellt ta upp ett obligationslån. Det är mycket diskutabla åtgärder. Jag skulle kunna starta en diskussion om den ekonomiska sidan. Men jag tycker inte att det hör till dagens överläggningsämne, så det får anstå till en annan gång.
Herr talman! Till Paul Jansson vill jag säga att jag inte tror att någon i finansutskottet har något emot parlamentariska inslag i verksamheter av olika slag och i olika organ. Men man har gjort den bedömningen att just när det gäller betalningsbalansdelegationen skulle möjligheterna att göra en verklig insats vara mindre än i många andra organ på grund av den tekniska natur som arbetsuppgifterna här har. Bo Siegbahn menar att vi här främst diskuterar konstitutionella sidor. Jag har då sagt att jag tror på konstitutionsutskottets betänkande. Bo Siegbahn betonar att det ändå finns en reservant. Det leder mig fram till en fråga till Bo Siegbahn: Väger en moderat representant mer än alla de andra?
Herr talman! Torsten Gustafsson har på intet sätt övertygat mig om att det skulle vara olämpligt med ett parlamentariskt inslag i betalningsbalansdelegationen. Det vore också obegripligt, eftersom man i alla andra sammanhang vill bekämpa byråkratin och säger att parlamentariker skall in i allt större utsträckning överallt. Det tycker vi är riktigt. Eftersom dessa beräkningar och denna statistik har så stor betydelse för bedömningen av den ekonomiska politik som bedrivs i detta land, vore det väl rimligt även här med ett parlamentariskt inflytande. Jag förstår inte vad Torsten Gustafsson menar med att det skulle vara olämpligt just i detta fall. Det har gjort mig misstänksam, och jag frågar mig: Vad är det egentligen man vill dölja?

meddela att jag inte kommer att besvara interpellationen av Alexander Chrisopoulos om utlämning till Sverige av viss dokumentation från Grekland inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den måndagen den 2 juni kl. 14.00.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat om regeringen överväger att vidtaga någon åtgärd till förmån för ett antal kristna ledare i Etiopien. vilka godtyckligt fängslats och sedermera försvunnit ur fängelserna. och till förmån för dessa personers anhöriga. Tore Nilsson åberopar en nyligen publicerad Amnestyrapport. som namnger 14 fängslade kvinnor och män vilka spårlöst har försvunnit. Bland dessa återfinns en kristen ledare, medan flertalet av de övriga kan identifieras med olika politiska grupperingar. Genom andra källor vet vi dock att också andra kyrkliga ledare och deras anförvanter har gripits under det senaste året. Det råder delade meningar om i vilken mån olika kristna grupper är irskilt utsatta för övergrepp och förföljelse i Etiopien. Vad som dock är höjt över allt tvivel är att en rad fängslade personer — bland dem kristna — har försvunnit på senare år utan att ens de närmast anhöriga har fått kännedom om vad som hänt dem. Ansträngningarna för att öka respekten för de mänskli ga rättigheterna utgör ett grundläggande element i svensk utrikespolitik. Det är därför självklart att regeringen såväl i internationella organ som vid direkta kontakter med de etiopiska ledarna kommer att fortsätta att verka för att Sverige har välkomnat beslutet tidigare i år av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna att skapa en särskild arbetsgrupp med uppgift att undersöka fall av påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden. Även om gruppen ännu inte har fastställt sitt arbetsprogram förefaller det naturligt att den på ett tidigt stadium tar upp också de fall av försvinnanden som har ägt rum i Etiopien.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det finns ett stort antal människor i Sverige som har ett speciellt intresse av vad som händer i just Etiopien. För sex sju år sedan övertog en militärkommitté som kallar sig själv Dergen makten, och det var säkert reformsinnade personer som önskade att det skulle bli bättre i landet. I själva verket har situationen utvecklats till ett tillstånd av terror och kaos. I dag har en extrem marxistisk junta makten med en gåtfull major vid namn Mengistu i spetsen. Vi har gång på gång fått rapporter från Amnesty om vad som har hänt — senast det som jag åberopade i min fråga. I en interpellationsdebatt om Etiopien för ett år sedan uttryckte den dåvarande utrikesministern Hans Blixt.o.m. uppfattningen att det skulle bli ett positivt resultat av vad som hänt i Etiopien. Jag tillät mig betvivla det, och jag är i dag ännu mer övertygad om att den utveckling som skett är mycket beklagansvärd. 1978 proklamerades något som kallades ”den röda terrorn”, och den har betytt oerhört mycket. Jag vill påstå att den har betytt särskilt mycket för de kristna organisationerna, även om det i svaret som utrikesministern nu har lämnat står att det råder delade meningar. Jag har uppgifter från människor som har släktingar som har arbetat länge i Etiopien och som fortfarande kan få korrekta upplysningar därifrån. De säger att det inte finns en enda familj i de kristna församlingarna i Addis Abeba som inte har drabbats av sorg. På något sätt har de alltså råkat ut för att anhöriga och närstående har bortförts. ; Jag kan nämna ett exempel. En man som heter Gudina Tomsa fängslades helt godtyckligt och bortfördes — om jag minns rätt — den 28 juli 1978. Ett halvår senare greps hans hustru på en gata i Addis Abeba och bortfördes — mot okända öden. Jag har i dag på morgonen talat med den person som jag anser vara den främste kännaren av kyrkans förhållanden i Etiopien. Han såde — jag förmodar med en axelryckning — att ingen vet någonting om Gudina Tomsa och hans hustru, inte ens om de fortfarande lever. Detta är oerhört upprörande. Jag instämmer i det Hans Blix för ett år sedan sade, nämligen att det är angeläget att trycket från en internationell opinion hålls uppe. Det är viktigt att man överallt i världen, inte minst hos oss, som har så mycket att göra med Etiopien, håller uppe trycket mot det som sker i Etiopien. Jag tror att den svenska regeringen har möjligheter att göra en insats. Vi skall också välkomna den arbetsgrupp som omnämns i svaret, men det är underligt att gruppen ännu inte har kunnat fastställa sitt arbetsprogram. Det är risk för att undersökningarna sker alltför sent och inte på det tidiga stadium som utrikesministern anser vara naturligt. Jag hoppas att den positiva uppfattning som svaret andas skall betyda att det också vidtas konkreta åtgärder. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! I sin interpellation anger Stina Andersson att Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik efter beslut i Stockholms läns landsting i en skrivelse den 20 mars 1980 begärt regeringens tillstånd att I persontrafiken och upphäva gällande konce ioner m.m. för bandelen Rimbo-Kårsta på Roslagsbanan. Järnvägstrafiken skall enligt landstingets beslut ersättas med busstrafik. Stina Andersson nämner vidare att en lokal folkomröstning i Vallentuna och Täby kommuner den 23 mars 1980 gett till resultat att 92 resp. 74 96 av de röstande i kommunerna var för en upprustad och bevarad Roslagsbana i dess nuvarande längd. Med hänvisning härtill har Stina Andersson frågat 1. om jag anser att den folkomröstning som ägt rum — och som är rådgivande — skall tas på allvar och vara vägledande i det fortsatta arbetet för en upprustad och bevarad Roslagsbana och 2. om jag, om svaret är jakande, kommer att ställa mig negativ till den nämnda skrivelsen från AB Storstockholms Lokaltrafik. Trafikbolagets skrivelse är f. n. ute på remiss. Remisstiden går ut den I juli i år. I remissomgången har de båda berörda kommunerna intressenter tillfälle att avge synpunkter. Som bekant är det inte vare sig brukligt eller lämpligt att ett föredragande statsråd under pågående remissbehandling av ett ärende tar ställning eller gör uttalanden i detsamma. Jag vill dock i sammanhanget nämna att förslag är att vänta från pågående — på regeringens uppdrag tillkallade — utredningar, bl.a. om trafikförsörjningen i Stockholmsregionen och om lämnandet av statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar. Utredningsarbetet avser ju bl.a. att göra statsbidragsgivningen beträffande spårbunden kollektivtrafik neutral i förhållandet mellan nyanläggningar och upprustning av befintliga anläggningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka fi jag inte kan finna att det ä svaret på min interpellation. trots att r ett utförligt eller positivt svar. Roslagsbanan har ju i många år varit föremål för omfattande utrednings arbete inom Stockholms läns landsting. För oss som bor inom nordostsektorn utgör Roslagsbanan en livsnerv för trafikförsörjningen. Roslagsbanan har varit och är fortfarande det naturligt fungerande trafikmedlet i vår sektor. Den är helt enkelt en ”reseinstitution”. Folkviljan har tidigare kommit till uttryck i ca 40 000 namnunderskrifter för en bevarad och upprustad Roslagsbana, som ju utgör ryggraden för Roslagens bebyggelse och näringsliv. Vi är emot en samhällsutbyggnad. som innebär att vi får tunnelbana till i första hand Täby centrum. Detta skulle innebära att den framtida samhällsutbyggnaden inom nordostsektorn koncentreras till Danderydsberg och Täby centrums närhet, medan utvecklingen i övriga Roslagssamhällen stagnerar. Ca 70 000 människor lär i dag ha Roslagsbanan på gångavstånd. En via Danderydsberg utbyggd tunnelbana till Täby centrum skulle endast ca 20 000 människor ha på gångavstånd. De höga kostnaderna för tunnelbanebyggandet gör att Stockholms läns landsting måste ställa krav på tung bebyggelse kring varje tunnelbanestation. En tunnelbana kräver dessutom en mer omfattande busstrafik än en upprustad Roslagsbana. Inför hotet om stigande oljepriser ser jag det som en oförsvarlig trafikpolitik att satsa på mer busskrävande trafiksystem. Ur energisynpunkt är det också mer motiverat att för framtiden satsa på en upprustad Roslagsbana. Av de utredningar som föreligger framgår att en genomgripande upprustning av Roslagsbanan med nya tåg och 80 km spår med 40 stationer inte är dyrare i faktisk investering än — som det nu är fråga om — 6 km tunnelbana med 3 stationer.

Jag vill i min argumentering för ett bevarande och en upprustning av Roslagsbanan gärna framhålla dessa förhållanden för kommunikationsministern, detta i all synnerhet som det nu är fråga om att lägga ned en liten bit av hela Roslagsbanan, nämligen bandelen Rimbo-Kårsta. Sedan ifrågavarande beslut fattats av landstinget i Stockholms län har också folkviljan i Täby och Vallentuna kommuner fått komma till uttryck genom folkomröstningen den 23 mars i år, där vi ju fick ett oerhört starkt gensvar för bevarandet äv Roslagsbanan. Med anledning därav ställde jag en fråga — som jag inte kan finna att jag har fått något svar på — nämligen om den rådgivande folkomröstning som ägt rum skall kunna vara vägledande i det fortsatta arbetet för en upprustning och ett bevarande av Roslagsbanan. Egentligen kunde ju statsrådet ha svarat ännu kortare. med ett ja eller ett nej. Jag förstår remisserna i sammanhanget men skulle vilja fråga till vilka instanser förslagen har remitterats. Det skulle vara intressant att få reda på att vi kan räkna med att Roslagsbanan, m varande spårbunden kollektivtrafik, kan få ett neutralt statsbidrag, och när kan man räkna med att de två utredningar som nämns i interpellationssvaret blir klara? Detta är inte minst viktigt för Roslagsbanans framtid.

Herr talman! Såsom genom ett under hade jag remisslistan med mig. I allmänhet är det inte alldeles klart att man har remisslistan med sig till kammaren. I varje fall är de som anmodats att avge yttrande överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, statens järnvägar, statens vägverk, transportrådet och länsstyrelsen i Stockholms län efter hörande av vederbörande. Sedan ankommer det på länsstyrelsen att höra vederbörande kommuner och övriga speciella intressenter i länet. Den utredning som förutvarande kommunikationsministern Bo Turesson leder skall bli klar under året. Den andra kan jag för dagen inte ange någon exakt tidpunkt för, men den skall väl inte behöva ta så förfärligt lång tid heller. Vi diskuterar nu inte Roslagsbanans vara eller icke vara, utan vad vi diskuterar är en framställning från Stockholms läns landsting om att man skall lägga ner persontrafiken och övergå till busstrafik på en liten del av sträckan. Det är vad som är föremål för regeringens behandling, och jag måste väl säga att Stina Andersson vet nog i och för sig att det var inte särskilt stor mening med att ställa frågan till mig just nu, eftersom jag rimligtvis inte kan, får, bör eller skall ta ställning mitt under pågående remissarbete. Därför kan det inte ha kommit som någon överraskning om svaret blev kortfattat. Det måste det vara, av alla tänkbara skäl. Däremot tycker jag att det är ganska självklart att en folkomröstning alltid skall vara vägledande. Politikerna får ju ta sitt ansvar och det intryck av en folkomröstning som de anser vara lämpligt. Det är dock inte regeringen som skall göra det, utan det är de förtroendevalda politikerna i Stockholms läns landsting. Jag anser att det vore att gå väl långt, om man inte respekterade en väl uttalad majoritet i landstinget, oberoende av vilka partier som är för eller emot, vare sig det skulle vara mitt parti eller centerpartiet som Stina Andersson representerar. Den lokala majoriteten måste i det här fallet slå igenom, och sedan får politikerna själva ta den hänsyn de anser att de bör ta till den rådgivande folkomröstningen. Låt mig emellertid lägga till ett par personliga synpunkter på den här banan. För det första tycker jag att man kunde under strejken konstatera att om det var någonting som fungerade väl så var det nordostsektorns trafikförsörjning. Roslagsbanan gick, och man klarade trafiken ganska väl. För det andra är jag medveten om att det kommer att dra mycket stora kostnader att bygga tunnelbanor. Utan att ta ställning till den nu aktuella biten mellan Kårsta och Rimbo men om jag ser till de delar av trafiknätet som är mera trafikbelastade, vill jag säga att jag är ganska övertygad om att man med enbart normal upprustning sannolikt skulle kunna låta det nuvarande trafiksystemet fungera fram till år 2000 utan några egentliga problem — utan några dryga upprustningskostnader och utan någon dyr ny tunnelbana. Det är en tanke jag gärna skulle vilja testa på förtroendemännen i Stockholms läns landsting, om vi inte skall sluta att bygga nya investeringar för många hundra miljoner eller rusta upp för många hundra miljoner och i stället göra en normal upprustning av Roslagsbanan, för folk tycks ju trivas med den, och använda den i 20 år till. Sedan får vi se om vi kanske behöver göra några ytterligare upprustningar. Det sista är emellertid en fullständigt egen synpunkt, icke hemmahörande i diskussionen om sträckan Kårsta-Rimbo. Men eftersom fru Andersson själv har vidgat debatten har jag också vidgat den till att omfatta även en personlig ståndpunkt.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Jag hade kanske inte väntat mig något större och utförligare svar, men här gäller det i alla fall en liten del av banan. Det är fråga om att nagga den i kanten, och då vet vi inte vad som kommer efteråt. Det finns vissa intentioner om en förlängning av Rosl anan bortom Rimbo, och då är det ju inte vettigt att börja lägga ner trafiken på en del av den nuvarande sträckningen. Det var av den anledningen jag ställde interpellationen. Sedan tackar jag också för kommunikationsministerns personliga synpunkter. Jag tyckte att han gav uttryck för en positiv inställning till nordostsektorns trafik och till Roslagsbanan i synnerhet. Här gäller det ju att kunna bevara och på ett vettigt sätt rusta upp det vi har i dag. Att lägga ner miljoner på en tunnelbana i framtiden tycker jag är slöseri med pengar. Beträffande remisserna fick jag också svar, och det är tacknämligt. En hel del institutioner eller vad man skall kalla dem, får yttra sig och dessutom tänsstyrelsen i Stockholms län efter hörande av ”vederbörande”. Jag är litet osäker på vilka kommuner som kommer att involveras i det arbetet. Det är mycket viktigt att nordostkommunerna, som är betjänta av Roslagsbanan. kommer in i den här bilden i första hand. Beträffande utredningarna hoppas jag att de skall bli klara så snart som möjligt. Stockholms läns landsting kommer förmodligen under hösten att ta förnyad ställning till Roslagsbanan, och då är det viktigt att vi har fått klarhet om de här utredningarna från statens sida, dels beträffande bidragsgivningen, dels beträffande trafiken i Stockholmsregionen i övrigt. Jag vill i det sammanhanget gärna vidarebefordra en vädjan till kommunikationsministern att påskynda de här utredningarna.
Herr talman! När det gäller länsstyrelsens remissutsändning är min erfarenhet den att någon snålhet inte brukar vidlåda länsstyrelserna i det avseendet. Att berörda kommuner alltså med säkerhet kommer att få yttra sig kan vi utgå ifrån, så det finns ingen anledning till bekymmer i det avseendet. Slutligen utredningarna. Bo Turessons utredning, är det sagt, skall bli klar under året. Den andra utredningen, som leds av Claes-Eric Norrbom, transportrådet, är inte en utredning som syftar till framlä tjockt betänkande utan till en fortlöpande kontakt med de olika intressenterna i den här regionen. Det står exempelvis landstinget helt fritt att prioritera just frågan om Roslagsbanan och ta upp den med förtur. I så fall kan den alltså behandlas snabbare än andra frågor. Men detta är en sak som regeringen inte velat lägga sig i utan som bör avgöras mellan å ena sidan utredningsmannen och å andra sidan intressenterna i Stockholms län.
Herr talman! Jag vill särskilt notera att landstinget med förtur kan ta upp den här diskussionen i enmansutredningen. Det bör i så fall vidarebefordras till landstinget att det kan göra det. Jag har en känsla av att man i landstinget inte har detta klart för sig.

Herr talman! Jag får naturligtvis instämma i Stina Anderssons konstaterande att det var en angenäm personlig reaktion från kommunikationsministerns sida i den här frågan när han ställde sig positiv till en eventuell fortsättning av driften på sträckan Rimbo-Kårsta. Kommunikationsministern sade att syftet med det utredningsuppdrag som Claes-Eric Norrbom har fått skall vara att hålla fortlöpande kontakt med berörda intressenter.

Med hänsyn till detta anser jag det lämpligt att tillkalla en s rskild utredare med uppdrag att ta upp överläggningar med berörda statliga. landstingskommunala, kommunala och andra parter om ett gemensamt program för statliga insatser på trafikområdet i Stockholmsregionen.” Det är nämligen så att många problem med Roslagsbanan beror på splittrade uppfattningar inom de olika kommunerna. Landstinget i Stockholms län fattade är 1975 ett långsiktigt trafikpolitiskt beslut för nordostsektorn, och i detta fastsläs att Rosla nans Vallentunagren-gkulle bibehållas med trafikering från Rimbo, men jag konstaterar nu att det framlagda förslaget givetvis strider häremot.

Ytterligare nedskärningar av bannätet — även av delen mellan Kårsta och Rimbo — sådana som de nu begärda och enligt den skrivelse som har avgivits kan lätt leda till en situation där det kommer att påstas att Roslagsbanans nät är för litet för att en rationell järnvägstrafik skall kunna bedrivas där. Jag kan för min del naturligtvis inte acceptera ytterligare neddragningar av Roslagsbanan. Vidare har man begärt nedläggning av trafiken redan fr.o.m. 1981. vilket är mycket snart. Om en sådan nedläggning skulle komma att medgivas bör man också ta hänsyn till många andra synpunkter, såsom att man inte har utfört förbättringar av vägen Kårsta-Söderhall och av de bussvändplatser som behövs vid Kårsta station. Som ledamot i byggnadsnämnden i Vallentuna vet jag att några sådana propåer ännu inte kommit. varför man således inte har kunnat ta ställning till den frågan. Eftersom en nedläggning torde vara så nära förestående — något som jag naturligtvis hoppas inte kommer att ske — skulle jag gärna se att det kommer en framställning från länsstyrelsen, så att man kan lösa den frågan. Men detta är givetvis en sista utväg, om man inte kan rädda bandelen mellan Rimbo och Kårsta.
Herr talman! Sven Henriesson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som medverkar till att arbetsförmedlingen iakttar förutsatt neutralitet i arbetskonflikter vid förmedling av beredskapsjobb samt att uraktlatenhet från arbetsförmedlingen att lämna skriftlig anvisning inte drabbar beredskapsarbetarna.
konflikten skall lämnas den arbetssökande. Av cirkulär från arbetsmarknadsstyrelsen den 21 april 1980 att döma synes man t.v. upphöra med förmedling av beredskapsarbeten — även om dessa sedan tidigare varit inrättade och nu förlänges.
Bestämmelser om hur arbetsmarknadsverket skall förfara med förmedlingen vid arbetskonflikt och vilka principer som skall gälla beträffande exempelvis anordnande av beredskapsarbete vid konfliktberörda arbetsplatser finns i arbetsmarknadskungörelsen.
I Jämtlands län har de över 150 beredskapsarbetarna inom landsting och kommun först erhållit muntligt besked om fortsatt anställning under maj och sedan, den sista april, besked om stopp fr.o.m. nästa dag.
Som Sven Henricsson påpekar i sin fråga föreskrivs att arbetsförmedlingen Nr 146 av enskilda arbetssökande skall bedrivas oberoende av pågående arbetskon Måndagen den flikter men att arbetssökanden skall underrättas om att det råder arbetskon 19 maj 1980 as.
Här skulle anledningen vara att arbetsförmedlingen i mitten av april inte lämnade skriftligt besked om beredskapsarbetets förlängning.
Å andra sidan föreskrivs att några arbetsmarknadspolitiska insatser, såsom exempelvis beredskapsarbete, inte Om arbetsförmedskall vidtas, om de kan sägas äventyra principen om samhällets neutralitet vid — lingsverksamheten arbetskonflikter. vid arbetskonflikjer som skall gälla för — ter ; myndigheternas handlande i samband med arbetskonflikter redan lagts fast. Som framgår av vad jag nu har sagt har de rik I vanlig ordning ankommer det sedan på myndigheterna att efter självständigt bedömande tillämpa dessa riktlinjer.
Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder som medverkar till att arbetsförmedlingen iakttar förutsatt neutralitet i arbetskonflikter vid förmedling av beredskapsjobb samt att uraktlåtenhet från arbetsförmedling att lämna skriftlig anvisning inte drabbar beredskapsarbetarna?
Nägra ytterligare åtgärder från min sida är mot denna bakgrund inte aktuella.

Herr talman! Jag vill på Sven Henricssons vägnar tacka för svaret. Han har på grund av rådande trafiksituation blivit förhindrad att komma hit. Den här frågan har inte längre samma aktualitet i och med uppgörelsen på arbetsmarknaden. Men det fanns trots allt under konflikten en viss tendens från arbetsförmedlingarnas sida till diskriminering av beredskapsarbetare vid förmedlingsverksamheten. I en skrivelse från arbetsmarknadsverket till länsarbetsnämnderna den 21 april 1980 anfördes följande: ”Nya beslut om flyttningsbidrag eller beredskapsarbete till sökande för anställning hos av konflikten berörd arbetsgivare får tills vidare ej meddelas. Beredskapsarbete får ej heller förlängas.” Det är ju så med beredskapsarbeten att de står i en igt inrättats bara för beredskapsarbete. Det är alltså inte fråga om helt normala, vanliga jobb. Det framgår också av AMS-handbokens definition, i vilken framhålles att det här gäller arbeten som inte skulle ha gjorts om de inte hade inrättats som beredskapsarbeten. Många AMS-jobb är dessutom inrättade på längre sikt, och där byter man folk bara med halvårsintervaller. ärklass. Dessa jobb har Vad gäller de aktuella arbetena i Jämtland, som tas upp i frågan, har sedan denna fråga ställdes missförhållandena rättats till. Enligt uppgift erhåller både landsting och kommun det här statsbidraget trots att man råkat ut för ”malören” med att anvisningarna inte blev skriftliga utan endast meddelades muntligt. Med anledning av Rolf Wirténs svar kan man möjligen säga att det är anmärkningsvärt att de olika myndigheterna har möjlighet till självständiga tillämpningar av reglerna och även av de lagar som ligger i botten. varvid man i detta fall inte följt de intentioner som regelskrivarna och lagstiftarna haft. Av det skälet hade det kanske varit bättre om Rolf Wirtén hade slutat sitt svar med att säga att åtgärder på grund av det inträffade har vidtagits för att myndigheterna skall följa de intentioner som man haft med reglerna och lagarna.

Herr talman! I anslutning till riksdagens beslut om nedläggning av Södermanlands flygflottilj F 11 tillsatte arbetsmarknadsministern år 1975 en arbetsgrupp för bevakning av sysselsättningsfrågor i Nyköping. Holger Bergman har i en interpellation frågat mig om motivet för att arbetsgruppen nu har entledigats och varför det har dröjt tre månader innan Nyköpings kommun och de entledigade fick meddelande om beslutet. Riksdagen beslutade vid behandlingen av regionalpolitiken under våren 1979 att särskilda medel skulle ställas till länsstyrelsernas förfogande för att dessa skulle kunna genomföra egna initiativ och projekt i anslutning till länsplaneringen. Det framhölls i propositionen att medlen kunde ges en bred användning och avse såväl sektorssamordning som konkreta investeringsprojekt och utredningar m.m. Riksdagen anslog för ändamålet 35 milj.kr. för innevarande budgetår 1979 81. Motivet till att detta anslag inrättades var de goda erfarenheter som förelåg från län som bedrivit särskild projektverksamhet i anslutning till bl.a. nedskärningar av sysselsättningen inom stål-, tekooch varvsindustrin. För att stärka anknytningen till den regionala planeringen, för att möjliggöra regionala prioriteringar och för att få en enhetlig organisation i de olika länen borde länsstyrelsen driva denna typ av verksamhet. De särskilda grupper och delegationer som fanns borde successivt avvecklas. I den regionalpolitiska propositionen förutsattes detta ske under budgetåret 1979/80. Att Nyköpingsgruppen entledigats är således en direkt följd av riksdagens beslut. Det framgår av propositionen och utskottsbetänkandet att så skulle ske. Själva entledigandet bör därför på intet sätt ha kommit som en överraskning för Holger Bergman. Expedieringen av beslutet har dröjt alltför länge, vilket jag självfallet beklagar. Jag har försäkrat mig om att dröjsmålet är att betrakta som en engångsföreteelse.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Arbetsmarknadsministern beklagar i svaret att expedieringen av beslutet om entledigande av arbetsgruppen dröjt alltför länge. Det är väl sådant som kan inträffa, och arbetsmarknadsministern säger ju också att dröjsmålet är att betrakta som en engångsföreteelse. Vidare säger arbetsmarknadsministern att beslutet inte borde ha kommit som någon överraskning för mig. En förklaring till att det ändå gjorde det kan vara att jag inte var riksdagsledamot vid tidpunkten för riksdagsbeslutet med anledning av den regionalpolitiska propositionen. Mera anmärkningsvärt är, tycker jag, att inte arbetsgruppen inkl. dess ordförande kände till beslutet. Ja, frågan är om ens arbetsmarknadsministern kände till det, eftersom han i ett svar till Anita Persson den 5 november 1979 sade att regeringen seriöst skulle pröva förslag som kunde komma från Nyköpingsgruppen. Beslutet fattades här i riksdagen den 8 juni. Arbetsgruppen har under den tid den funnits aktivt och ambitiöst arbetat för att skaffa ersättning för de arbetstillfällen som försvinner i och med nedläggningen av F 11. Framför allt gäller då detta planeringskontoret i Nyköpings kommun, som biträtt gruppen. Att arbetsgruppen trots detta inte har lyckats i sina strävanden att skaffa några nya arbetstillfällen till Nyköping beror nog mera på den förda ekonomiska politiken och nedgången i industriinvesteringarna men mest på ett helt uteblivet stöd från regeringen. Anledningen till min interpellation är, som arbetsmarknadsministern helt säkert förstår, den oro vi i Nyköping känner inför vad som nu skall hända när arbetsgruppen entledigats. Tänker regeringen helt ge upp frågan om att skaffa fram ersättning för de arbetstillfällen som går förlorade, eller innebär beslutet att regeringen nu tänker ta det krafttag som angetts i försvarsutskottets betänkande 1975:14 och som en enig riksdag ställde sig bakom? Det finns nu en sådan möjlighet för regeringen och då främst för arbetsmarknadsministern att verkligen göra en kraftfull insats. Jag tänker därvid självfallet på förläggning av skolan för utbildning av civila piloter. Pilotutbildningsutredningens betänkande föreligger ju, och en proposition är aviserad. Utredningen har angivit ett utbildningsbehov av ca 80 piloter per år. Utredningen anser att grundutbildningen för militär och civil pilotutbildning är likartad och bör ligga på en och samma plats. Men den specialinriktade utbildningen bör med fördel kunna lokaliseras till annan ort, anser utredningen. Om en sådan delning är fördelaktig ur olika synpunkter — regionalpolitiska synpunkter, tillgång till en bra flygplats med närmast obegränsad tillgång på luftrum m.m. — borde den specialinriktade utbildningen förläggas till Nyköping. Flera skäl talar för en sådan lösning. Artilleriflygskolan skulle då kunna få goda förutsättningar för sin verksamhet genom en flyttning från Brandholmens flygplats till Skavstafältet. Kommer inte en sådan flyttning av Artflygs verksamhet till stånd är det väl troligt att Artflyg försvinner från Nyköping. Då skulle 35-40 arbetstillfällen försvinna utöver dem som orsakas av nedläggningen av F 11. Om Artflyg förflyttas från Nyköping minskar också underlaget för Nyge-Aeros verksamhet. Vid mina kontakter med det företaget har jag fått klart för mig att om artilleriflygskolan flyttar från Nyköping, så måste även Nyge-Aero flytta. Det betyder en förlust av ytterligare ca 90 arbetstillfällen. Det är en dyster bild jag målat upp, men faktum är att Nyköping tål inte att tappa fler arbetstillfällen än vad man gjort genom nedläggning av F 11, Buskhyttans såg, Ålberga såg och Farmek. Nu måste regeringen verkligen hjälpa till med att kompensera Nyköping, åtminstone för de arbetstillfällen som gått förlorade på grund av statsmakternas åtgärder. Då räcker det inte, som jag ser det, med att regeringen ställer särskilda medel till länsstyrelsens förfogande för egna initiativ och projekt. Här måste till politiska åtgärder från regeringens sida, och det skall inte bara vara viljeinriktning utan praktisk konkret handling. Om vi inte kan få någon verksamhet som passar vid Skavsta flygfält så innebär det ett stort resursslöseri. Statens kostnader för en destruktion av Skavstafältet kan grovt uppskattas till storleksordningen 10-15 milj.kr. Alternativet är att Nyköpings kommun förvärvar själva förläggningsområdet i hopp om att kunna förlägga någon verksamhet till befintliga byggnader, men kommunen kommer då självklart att begära någon form av ersättning. Men det finns fler problem, och jag vill beröra några av dem. Ekonomiska resurser för en utbyggnad av Studsvik, för naturvårdsverkets behov, bör ställas till förfogande. Likaså bör statsmakterna medverka till att Studsvik får möjligheter att tillgodose kraftindustrins behov av utbildning och forskning. Jag hoppas att statsrådet, av vad jag här sagt, har fått klart för sig vilken anledningen är till den oro vi känner i Nyköping. Jag för min del hoppas att statsrådet gör vad som står i hans förmåga för att lösa de problem jag här har belyst.
Herr talman! Vad gäller själva sakfrågan, som Holger Bergman tar upp i slutet av sitt anförande, så har jag tidigare diskuterat den i kammaren i november 1979, vilket helt riktigt påpekades. För dagen har jag inte så mycket mer att tillägga eftersom den frågan i första hand tillhör ett annat fackdepartement. Mina synpunkter finns väl redovisade i den höstdebatt som fördes i den här frågan, men man kan väl ändå få tillåta sig, herr talman, att påpeka att arbetsmarknaden i Sörmland, och även i Nyköpingsområdet, har förbättrats under senare tid. I dag har vi lyckligtvis även där en rätt balanserad arbetsmarknad. Visst finns det problem, det är jag medveten om, men när det gäller själva F 11-situationen, som är det konkreta ärendet för dagens debatt, så riskerade 148 civilanställda att bli arbetslösa och nu återstår, enligt uppgifter jag fått, endast 17 personer som ännu inte fått sin sysselsättningsfråga ordnad. Det finns anledning att tro att även deras situation skall kunna klaras upp. Jag vill inte med detta åsidosätta själva sakfrågan, att kunna utnyttja F 11-flottiljen på ett bra sätt, men jag tycker att man kan få redovisa siffrorna över hur situationen ter sig för de berörda människorna i det aktuella fallet. Får jag sedan nämna för Holger Bergman att jag, när vi förde den här debatten senast i kammaren, sade att jag och regeringen i dess helhet naturligtvis är beredda att pröva förslag från Nyköpingsgruppen på ett seriöst sätt. Det uttalandet kvarstår. Det är inte något tecken på att vi var ovetande om att hela projektgruppen skulle avvecklas. Om länsstyrelsen, med de resurser den fick till sitt förfogande, ville att gruppen skulle slutföra sitt arbete — vilket den också gjort, för den har inkommit med en skrivelse efter det att debatten fördes i kammaren — så var det helt i sin ordning. Regeringen har naturligtvis att se på de förslag som har förts fram. Jag kan inte finna att detta skulle vara någon indikation på att vi skulle vara ovetande om vad som hände i Nyköpingsområdet. Tvärtom, herr talman, signerade jag den regionalpolitiska propositionen själv och vet väl om att den grundprincip som fördes fram där gick ut på att länsstyrelserna, med de samordningsmöjligheter som finns på länsstyrelseplanet, skulle ta över dessa arbetsgrupper. Det började bli en ganska vildväxt flora, vilket jag tror Holger Bergman vet om, i olika län. Det var därför tid att få till stånd den här samordningen, och då i länsstyrelsens egen regi. Det var därför man tilldelades en resurs på 35 milj.kr. Av dessa pengar fick Sörmlands län 1,2 miljoner. Det tyder också på att länet fick en förhållandevis god del av medlen, i varje fall om man jämför med län i samma storleksordning. Med detta tror jag, herr talman, att jag kommenterat Holger Bergmans inlägg.
Herr talman! Den siffra som arbetsmarknadsministern anger beträffande antalet civilanställda i Nyköping är något felaktig. Tidigare fanns det ca 200 civilanställda, varav ungefär hälften blivit omplacerade. De flesta av dessa har fått arbete utanför Nyköpings kommun. Jag vet att det på grund av avflyttningarna t.o.m. har varit svårt att kunna genomföra den flygverksamhet som man behövt upprättahålla vid flottiljen. En annan sak är att det förekommer mycket omfattande utpendling från Nyköpings kommun. Ca 800 pendlar till Oxelösund. Det är väl O. K. och i och för sig inte så konstigt, eftersom Oxelösund och Nyköping ligger inom samma region. Men vad som inte är tillfredsställande är att kanske över 1 000 personer pendlar till Stockholmsområdet. Tack vare pendlingen och på grund av inflyttning till östra Sörmland under senare år har vi i Nyköpings kommun kunnat upprätthålla vårt befolkningsunderlag. vilket har varit positivt. Utvecklingen har emellertid svängt under det senaste året, om än i liten omfattning. Som arbetsmarknadsministern säkert förstår gäller denna debatt kanske inte så mycket vad arbetsmarknadsministern har gjort genom att entlediga arbetsgruppen för sysselsättningsfrågor i Nyköping utan mer vad kommunen kan få i stället för förlorade arbetstillfä två på varandra följande år är sj llen. Anslaget om 35 milj.kr. under älvfallet bra för de områden som strukturomvandlas, men det är inte fallet i Nyköping. Det är väl egentligen för strukturomvandling som dessa pengar är avsedda. I Nyköping har vi tidigare fått sådan hjälp. Det gällde en strukturomvandling vid Skandinaviska Glödlampfabriken AB under åren 1975 och 1976. På det viset klarades ett drygt hundratal arbetstillfällen, främst för kvinnor och ungdomar. Detta var på den socialdemokratiska regeringens tid, då för resten arbetsmarknadsministern hette Ingemund Bengtsson. Vi har alltså goda erfarenheter av sådana åtgärder, men det är inte det som det är fråga om nu. Vad det nu gäller är att vi måste ha en direkt ersättning för nedläggningen av F 11, dels för att kunna utnyttja de anläggningar som finns där, dels naturligtvis för att kunna upprätthålla sysselsättningen i regionen. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern, såsom han sade här mot slutet i sin replik, positivt kommer att medverka till att vi får någon del av de verksamheter som jag nämnde: pilotskolan, utbyggnaden vid Studsvik m.m.

Herr talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig om jag är beredd att verka för ett tillvaratagande i sitt nuvarande skick av de genetiska värden inom flora och fauna som finns inom vissa i interpellationen angivna områden på Skånes västkust samt för ett förhindrande av den förstörelse av dessa värden som varje form av exploatering här innebär. Skyddet av värdefull natur sker främst genom den fysiska riksplaneringen och tillämpningen av naturvårdslagens regler. I den fysiska riksplaneringen tas fram riktlinjer för planeringen av bebyggelse och annan verksamhet. Skyddet av värdefull naturmiljö är därvid en väsentlig del. I de enskilda fallen kan länsstyrelsen med stöd av naturvårdslagen förordna om naturreservat eller naturvårdsområde. Hotade växteller djurarter kan fridlysas. Vissa typer av verksamhet som negativt kan påverka naturmiljön, som t.ex. täkt eller vägdragningar, kräver tillstånd av eller samråd med länsstyrelsen. Bertil Fiskesjö framhåller i sin interpellation särskilt betydelsen av att den naturliga miljön för olika organismer bevaras och skyddas och att ett så brett genetiskt material som möjligt därmed kan bibehållas. Jag delar denna bedömning. Det är också bl.a. utifrån sådana aspekter som länsstyrelserna gör sina bedömningar av behovet av naturvårdsförordnanden av olika slag. De av Bertil Fiskesjö särskilt angivna områdena ligger inom vad som i den fysiska riksplaneringen anges som högexploaterad kust. Regeringen har därför också i beslut med anledning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen uttalat dels att det är angeläget att de strandområden i bl.a. denna del av Skåne som ännu är obebyggda bevaras obebyggda, dels att det i dessa områden är särskilt angeläget att naturvårdens intressen säkerställs bl.a. genom förordnanden enligt naturvårdslagen. Stora delar av de ifrågavarande områdena har i dag också skydd genom naturvårdsförordnanden. På grundval av bl.a. naturvårdsplanen för Skåne pågår vidare arbete med att se över det skydd som finns i dag. Av vad jag anfört framgår att länsstyrelsen och naturvårdsverket, dvs. de myndigheter som i första hand har att pröva formerna för skyddet av de angivna områdena, är fullt medvetna om de problem det här är fråga om och arbetar med att lösa dem. Min bedömning är därför att de konflikter som kan uppstå bör kunna lösas på ett för naturvården acceptabelt sätt.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

De är inte en resurs som utan vidare eller hur som helst kan exploateras för kortsiktiga ekonomiska syften. Snabba förändringar i markanvändningen får långsiktiga konsekvenser, och det kan ofta i praktiken vara ogörligt att reparera de skador som sker. Värden som vi först i efterhand upptäcker att vi spolierat kan vara omöjliga att återställa. Det gäller således på det här området att i allra högsta grad tänka efter före. Den ökade medvetenheten om problemen på det här området har, som jordbruksministern framhåller, lett till en vittomfattande fysisk riksplanering och till en naturvårdslagstiftning som griper in i och reglerar markanvändningen. Man kan också säga att den omständigheten att det ofta uppstår konflikter, segslitna och svårlösta sådana, är ett tecken på att allmänheten på ett mycket engagerat sätt tar ställning vid intressekollisioner. Att sådana förekommer ideligen vet vi. Det är många vart för sig berättigade intressen som skall tillgodoses eller vägas mot varandra. Jorden skall användas för en ekonomiskt lönande jordbruksoch skogsdrift. Bostäder, industrier och vägar måste byggas på marken. Turism och organiserad rekreation kräver markområden. Och sist men inte minst: naturvård och naturvårdsintressen skall tillgodoses. Dessa senast nämnda intressen har tyvärr ofta kommit på undantag när alla andra tryckt på med sina krav — det kommer vi inte ifrån. Område efter område som från början har varit tänkt att avsättas för naturvården har naggats i kanten eller helt exploaterats. Andra intressen har haft starkare förespråkare, de omedelbara exploateringsbehoven har ansetts vara påträngande och angelägna och naturvården har fått ge vika. Inte så sällan sker detta genom en beslutsprocess — markköp, stadsplanering, dispenser och perifera intrång — som gör att de slutliga resultaten ibland kommer som en för många oväntad följd av en utveckling som pågått under åratal utan att man varit riktigt uppmärksam på vad som är på gång eller vad som kommer att bli den samlade summan av det som är på gång. Min interpellation har initierats av förespråkare för naturvården i det område som jag kommer ifrån. De är ängsliga för att de kustområden som jag nämnt i min interpellation kan komma —t.ex. genom den process som jag nyss antytt — att delvis tas i anspråk för verksamheter som skulle innebära allvarliga och bestående intrång. Det gäller t.ex. planer på byggande av stugbyar, utfyllnader i havsbandet och t.o.m. avfallsdeponeringar. Plötsligt — säger mina ängsliga sagesmän och kvinnor — står vi där. De områden som vi trodde skulle vara skyddade blir undan för undan exploaterade. Planer för detta är redan på gång. Och de har enträget uppmanat mig att slå larm. Helt allmänt är, som jordbruksministern väl känner till, de orörda områden som finns kvar i västra Skåne få. De allemansrättsligt tillgängliga områdena är också per capita räknat ytterligt små — minst i Sverige. Trycket är således särskilt hårt i detta område, och man kan naturligtvis tacka försynen — den danska, får man väl tillägga — för att det planerade brobygget mellan Malmö och Köpenhamn såvitt man nu kan förstå inte kommer till stånd. Det hade varit katastrofalt bl.a. ur de här aspekterna. Vi måste således — alla andra konkurrerande intressen till trots — vara mycket aktsamma om de områden som fortfarande finns kvar här nere. De är på längre sikt ovärderliga för dem som bor i området — att vandra i. att njuta av, att uppleva, att studera och att forska omkring. Kortsiktiga exploateringsintressen, hur de än motiveras, bör således få vika, hur smärtsamt det än kan vara i enskilda fall för dem som har att företräda konkreta utbyggnadskrav. Jag är naturligtvis medveten om att jordbruksministern inte kan gå in med bestämda uttalanden i detaljfrågor som enligt gällande författningar skall handläggas av kommuner och statliga myndigheter, men jag är mycket tacksam för den i sak positiva inställning som genomsyrar hans anförande i de frågor som jag aktualiserat. Den kommer naturligtvis att noteras av alla som har med de här frågorna att göra och förhoppningsvis också att påverka handläggningen. Som besvärsärenden kan sådana här fall naturligtvis så småningom hamna på jordbruksministerns bord. Jordbruksministern deklarerar avslutningsvis sitt förtroende för de myndigheter som har att handlägga dessa frågor. ”Min bedömning är därför att de konflikter som kan uppstå bör kunna lösas på ett för naturvården acceptabelt sätt”, säger han i slutet av sitt svar. Quod demonstrandum erat, hette det vid bevisföringen i den gamla geometrin: Vilket skulle bevisas. Vi får se hur det går. Naturvårdarna är skeptiska, inte mot den gamla geometrin men mot den politiska beslutsgångens för naturvården ofta irrationella vägar. De meningar som föregår slutmeningarna i jordbruksministerns svar är särskilt angelägna att ta fasta på även för vederbörande myndigheter. Jordbruksministern erinrar där om att regeringen tidigare uttalat ”att det är angeläget att de strandområden i bl.a. denna del av Skåne som ännu är obebyggda bevaras obebyggda” samt ”att det i dessa områden är särskilt angeläget att naturvårdens intressen säkerställs bl.a. genom förordnanden enligt naturvårdslagen”. Det bör ge de naturvårdande myndigheterna ytterligare råg i ryggen. Strandängarna skall bevaras, det bör vara innebörden av jordbruksministerns deklaration. Jag skulle ha kunnat sluta här, men det skall jag inte göra. Det finns nämligen i min interpellation ett tema som jordbruksministern visserligen berör men som jag ytterligare vill lyfta fram. Genom människans expansion och ingripanden av allehanda slag minskar ständigt artrikedomen inom såväl fauna som flora. Det är många djur som helt försvunnit, andra är utrotningshotade eller förekommer mycket sparsamt. Detsamma gäller — vilket är mindre omdebatterat — för växterna. I en undersökning som gjorts på nordisk basis och som ingalunda är fullständig visas att utöver de djurarter som helt försvunnit 23 djurarter kan betraktas som akut hotade och många andra förekommer mycket sällsynt. Av växtarterna har man endast undersökt de s.k. kärlväxterna. Av dessa betraktas 24 arter som akut hotade och 60 arter har angetts som mycket sårbara. Många arter förekommer endast på lokalt begränsade områden. Som jag framhållit i min interpellation betyder denna utveckling inte endast att naturmiljön blir utarmad och allt mindre varierad. Den innebär också en utarmning av det totala genmaterial som står till förfogande t.ex. för växtförädlingen. Detta har man sökt möta på olika sätt, bl.a. genom att inrätta s.k. genbanker. I vad gäller djur pågår det många olika försök med uppfödningar och återinplanteringar av djurarter som är hotade eller som har försvunnit, i den mån de över huvud taget finns att tillgå. Dessa räddningsaktioner är naturligtv av stort värde. Den bästa och säkerligen också ur ekonomisk synpunkt mest fördelaktiga genbanken är dock organismernas egen naturliga miljö. Att ta till vara dessa miljöer och skydda dem är av stort vetenskapligt värde, och det är också av ärde ur rent ekonomisk synpunkt för växtförädlingen på sikt — de flesta initierade är övertygade därom. Nu är det så att de strandområden som jag har nämnt i min interpellation är av stort ihtresse just ur de aspekter som jag här berört. Det gäller djurlivet: här finns arter som inte finns någon annanstans eller som är ytterligt sällsynta. Det gäller växtlivet, där artrikedomen är mycket stor. Jag skall inte här göra någon detaljuppräkning. Jag vill bara nämna att av de hotade eller sårbara växtarter som omfattas av den nordiska undersökningen, som jag nyss nämnde, finns ett 40-tal i området. Och många av dessa växter är mycket sällsynta. Genom samtal med naturvårdsintresserade och genom att studera dessa områden har jag bibringats den uppfattningen att de här aspekterna hittills inte tillräckligt beaktats när naturskyddet vägts mot andra intressen. Kunskapen om vilka värden som hotas har varit begränsad till en förhållandevis liten krets människor som inte lyckats få genomslag för sina insikter. När jordbruksministern framhåller att alla inblandade är fullt medvetna om de problem det här gäller, så är det med stor sannolikhet en överdrift. Men jag tar fasta på att jordbruksministern säger sig dela min bedömning att det är viktigt att den naturliga miljön för olika organismer bevaras och skyddas, så att ett brett genetiskt material därmed kan bibehållas. Detta är alltså en särskild anledning att bevara de aktuella strandängarna. Vad som enligt min mening skulle behövas vore en mera systematisk genomgång av särskilt hotade lokaler ur just de här aspekterna. Intrång och ödeläggelser sker ju normalt inte på grund av någon ond vilja utan på grund av bristande insikt om vilka värden som hotas.
Herr talman! Jag vill bara påminna om att ifall en sådan planerad verksamhet som Bertil Fiskesjö angivit skulle ta fastare form, så är det ytterligare två skydd som skall användas, nämligen prövning enligt dels miljöskyddslagen, dels vattenlagen. Jag skall naturligtvis inte här gå in på en bedömning av hur en sådan prövning skulle utfalla. Men jag försäkrar att vi kommer att följa den här frågan med stor vaksamhet — och jag tror jag törs säga med samma intresse som det Bertil Fiskesjö har visat i interpellationen.
Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för detta kompletterande svar. Det visar att jordbruksministern är medveten om vilka problem det här gäller. Och jag kan försäkra jordbruksministern att naturvårdsintressena i den region som jag representerar uppskattar i allra högsta grad att jordbruksministern så bestämt har deklarerat i vilken riktning behandlingen av exploateringsfrågor i dessa områden bör gå.

Herr talman! Margot Håkansson har ställt följande tre frågor till mig: 1. Anser statsrådet det möjligt att bereda alla gravt hörselskadade eller döva ungdomar som så önskar gymnasieplats i Örebro? 3. Finns dövtolkar i tillräckligt antal vid gymnasiet i Örebro för att göra undervisningen meningsfull för eleverna där? Jag har i budgetpropositionen för budgetåret 1980 80:100 bil. 12 s. 306-307) bl.a. redovisat att utbildningskapaciteten vid gymnasieskolan för gravt hörselskadade i Örebro under nästa läsår bör dimensioneras för ca 250 elever jämfört med ca 200 innevarande läsår. Jag har därvid utgått ifrån den bedömning av utbildningsbehovet vid skolan som integrationsut redningen gjort i sitt betänkande Gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro . För att kunna ta emot de elever som går ut från specialskolan för döva och hörselskadade erfordras enligt utredningen ca 220 platser under läsåret 1980/81. Ytterligare platser behövs dessutom enligt utredningens bedömning för att man skall kunna ta emot elever från grundskolans hörselklasser och ett antal vuxna elever. På grund av att undervisningen under läsåret 1980/81 dimensioneras för 250 elever kan även de elevkategorier som berörs i Margot Håkanssons två första frågor få plats. Frågan om dimensionering av verksamheten under därpå följande budgetår kommer att beredas i samband med det årliga budgetarbetet och i vanlig ordning underställas riksdagens prövning. Såsom även redovisats i budgetpropositionen går nu gällande avtal mellan staten och Örebro kommun om den gymnasiala utbildningen för gravt hörselskadade i Örebro ut den 30 juni 1980. Förhandlingar mellan parterna om ett nytt avtal för tiden därefter har nyligen inletts. I det sammanhanget tas även upp frågan om statsbidrag till kommunen för att anställa bl.a. teckenspråkstolkar. Regeringen, som i budgetpropositionen begärt riksdagens bemyndigande att sluta nytt avtal med Örebro kommun, kommer senare att inför riksdagen redovisa vad som överenskommits mellan parterna. I avvaktan härpå vill jag inte nu göra något särskilt uttalande beträffande behovet av teckenspråkstolkar.

Herr talman! Margot Håkansson är på grund av engagemang i hemorten förhindrad att ta emot interpellationssvaret. Jag ber därför att i hennes ställe få tacka statsrådet Mogård för svaret. Det är allvarligt när döva eller gravt hörselskadade avvisas från fortsatta studier i gymnasieskolan på grund av platsbrist. Döva kan ju inte höra, och de blir oerhört isolerade, eftersom de flesta människor som är hörande inte kan teckenspråket. Varje dag stöter döva människor på oöverstigliga hinder för att kunna delta i vanligt samhällsliv. På grund av att det saknas tolkar inom många områden är det svårt, för att inte säga omöjligt. för döva och gravt hörselskadade att leva ett något så när normalt liv. De får väldigt få impulser och blir mycket lätt isolerade. Yrkesvalet blir starkt begränsat och blir ytterligare insnört. om utbildningsplatser inom gymnasieskolan saknas. I svaret säger statsrådet att platserna vid gymnasieskolan i Örebro bör dimensioneras för 250 elever 1980/81. Det är Örebro kommun som sagt upp nu gällande avtal med staten, eftersom kommunen anser att statsbidraget inte täcker de verkliga kostnaderna. Hyser statsrådet ändå förhoppningar om att kunna utvidga elevantalet vid gymnasiet i Örebro, som är det enda specialgymnasiet för döva och gravt hörselskadade i landet? Det är naturligtvis svårt att säga något om hur detta avtal kommer att se ut, men jag skulle vilja påpeka, att om undervisningen skall bli meningsfull, krävs ordentliga resurser för anställning av teckenspråkstolkar i tillräckligt antal. F. n. finns det stora brister, och därför blir undervisningen också av mycket dålig kvalitet för många av dessa gymnasieelever. Tre elever vid Vänerskolan i Vänersborg har fått besked om att de inte har möjlighet att få gymnasial utbildning i Örebro. Andra utbildningsvägar är stängda för dessa elever på grund av deras hörselhandikapp.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar har vi i vår beräkning av antalet platser utgått från integrationsutredningens bedömning. Jag har ingen anledning att ifrågasätta den. Enligt uppgift har intagningsnämnden i Örebro kommun begrän platser för döva och gravt hörselskadade elever till 200 också för n trots att man från statens sida har medgivit en dimensionering på 250. Såvitt jag kan förstå har Örebro kommun gjort detta i avvaktan på att ett nytt avtal skall slutas mellan staten och kommunen om verksamheten i Örebro för döva och gravt hörselskadade gymnasieelever. Som jag redovisat i mitt svar har förhandlingar om sådant avtal nu inletts. Jag räknar med att så snart avtal slutits mellan parterna skall Örebro kommun i sin gymnasieskola ta emot det antal elever som angivits i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det kompletterande svaret. Jag kan mycket väl förstå att det kan vara säkert löfte beträffande de elever som sökt men av ekonomiska skäl ej antagits till gymnasiet i Örebro, eftersom förhandlingarna med Örebro kommun ännu inte avslutats. Men jag förutsätter och hoppas att statsrådet Mogård kommer att göra allt som kan göras för att ge de döva och gravt hörselskadade eleverna erforderlig gymnasieutbildning. I avvaktan på ett eventuellt riksgymnasium för hörselskadade bör ju målsättningen vara att försöka få så många platser på gymnasiet i Örebro att alla som söker dit också kan komma in där. Det är svårt att tänka sig att ekonomiska skäl skulle få vara hinder i de här fallen. Vi känner till tre elever som sökt gymnasieplats men avvisats, och eventuellt kan det finnas fler i samma situation. Det är oerhört viktigt att de hörselskadade eleverna kan få svårt för statsrådet att ge något samma chans som alla andra elever till en gymnasieutbildning.
Nr 146 Herr talman! Min ambition har jag angivit i och med att vi i budgetpro Måndagen den positionen skrivit att dimensioneringen bör vara 250 platser. 19 maj 1980 Avtalet mellan Örebro kommun och staten skall självfallet också ta upp de ekonomiska faktorerna — detta torde vara en av huvudpunkterna. Avtalet sluts ju mellan två parter, och jag kan inte tänka mig annat än att man skall komma fram till en överenskommelse i frågan.

Herr talman! Lennart Brunander har i en interpellation frågat utbildningsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att riksdagens beslut angående värdet av genomgången landstingskommunal konsumtionsutbildning vid tillträde till högskolestudier på ett tillfredsställande sätt når ut till berörda parter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Innan jag går in på det egentliga svaret på interpellationen vill jag passa på att uttrycka min tillfredsställelse över att jag genom den framställda interpellationen nu får tillfälle att närmare redogöra för de åtgärder som regeringen vidtagit och som ligger helt i linje med syftet med herr Brunanders interpellation. Interpellanten har aktualiserat en fråga som även för mig är mycket angelägen.

145 Regeringen har således uppmärksammat berörda myndigheter på vad riksdagen anfört i frågan. Information om vilka utbildningar som ger behörighet för högskolestudier finns i olika informationsmaterial som på central nivå ges ut av SÖ, arbetsmarknadsstyrelsen och UHÄ. SÖ sprider sin information framför allt genom det omfattande material som delas ut till eleverna i grundskolans årskurs 9. Som exempel kan nämnas skriften Att välja studieväg. UHÄ ger sin information genom utbildningsplaner, utbildningsbeskrivningar, broschyrer om olika sektorer inom högskolan samt anvisningar för anmälan till högskolan. Antalet specialkurser som ensamma eller i kombination med andra utbildningar ger behörighet till högskolestudier liksom antalet specialkurser genom vilka man kan uppfylla de särskilda behörighetskraven är mycket omfattande. Det har därför visat sig svårt att i ett centralt utgivet informationsmaterial räkna upp alla dessa utbildningar med de förbehåll och inskränkningar som kan tänkas gälla. Man har i stället valt att uttrycka informationen genom förenklingar, t.ex. tvåårig gymnasieskola eller motsvarande, hemteknisk specialkurs eller motsvarande . Detta tillvägagångssätt täcker de flesta informationsbehöv och gör materialet mer lättöverskådligt för användarna. Vidare förekommer en omfattande kontakt mellan å ena sidan studieoch yrkesvägledningspersonal vid skolor, arbetsförmedlingar och högskolor och å andra sidan sökande till utbildningarna. Vid sådana tillfällen kan ges en mera ingående och detaljerad information av sådan karaktär som inte kan rymmas i centralt utarbetat informationsmaterial.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret. Jag tycker det är bra att statsrådet har en positiv inställning i denna fråga. Men jag tror ändå att statsrådet tecknar en något ljus bild av verkligheten, sådan som den är. Jag skall bara läsa upp några rader ur ett brev från en rektor på en sådan här skola. Han skrev till mig häromdagen: ”Humöret är välinte precis på toppen. Somliga skolor känner sig nedläggningshotade eller vet inte hur politikerna tycker och tänker.

När vi gick in till SÖ för att diskutera andra utbildningsbehov pekade man på att vi hade landstingskommunal konsumtionsutbildning och att denna inte är så nödvändig när det finns en kommunal konsumtionsutbildning. Man slipper då bygga ut andra utbildningar, som ligger vid sidan om, och behöver inte särskilda lokaler härför. Detta ledde till att politikerna ofta började fundera över om inte denna utbildning ändå hade fog för sig. På många håll har förslag framlagts om att man skall lägga ner dessa lanthushållsskolor. Man har den uppfattningen att utbildningen där ingenstans leder — för dem som vill få högskoleutbildning är det inte av något värde att genomgå dessa kurser. Statsrådet Mogård har ju liksom utbildningsutskottet tidigare visat att det inte ligger till på det sättet. Men ändå är den uppfattningen vitt spridd. Därför är det viktigt att få bort den. På grund av att den här uppfattningen spritts har antalet sökande gått ned. De skolor som för några år sedan hade dubbelt så många sökande som antalet platser som stod till förfogande har nu i vissa fall problem med att få tillräckligt många sökande. Men enligt de uppgifter jag har fått fram fyller man än så länge platserna gott och väl. Då är det viktigt att de människor som sysslar med yrkesvägledning eller studievägledning kan tala om att den här utbildningen ändå ger något positivt för dem som genomgår den. Jag för min del anser att denna utbildning är oerhört viktig, och jag har kunnat konstatera att även statsrådet tycker så. Vi måste därför ha till gemensam uppgift att försöka ge människor som sysslar med studievägledning och med dessa frågor över huvud taget ute i länen och i landstingen intrycket att utbildningen måste finnas kvar. Det är inte så att alla som behöver en sådan här utbildning också vill genomgå den tvååriga konsumtionsutbildning som vi har i den kommunala skolan, och därför är det viktigt att det här alternativet finns. Utbildningen bedrivs där kanske också på ett litet annat sätt. Den ger på ett år en fördjupad kunskap i konsumtionsoch konsumentfrågor. Det är även en ganska bra utbildning när det gäller textilier, vävning och allt som har med detta att göra. De flesta av dessa skolor är sådana att de har ett internat. Det ger en social träning, som i sig har ett värde. Vi lever i dag i ett samhälle där det blir allt viktigare att vi tar till vara våra resurser när det gäller mat, textilier, kläder och annat. Det gäller för oss att utbilda oss på detta område och detta på ett så bra sätt som möjligt, så att vi kan ta till vara allt det som går att ta till vara. Det gör också dessa skolor på ett alldeles utmärkt sätt. Vi bevarar även ett ganska viktigt kulturvärde genom att ha de här skolorna kvar. Det var mot denna bakgrund som jag framställde min interpellation. Även om svaret som jag ser det är positivt, känner jag ändå en viss tvekan, ty det är inte riktigt den bild man möter då man pratar med människor; de upplever inte alltid saken på detta sätt. Därför skulle jag vilja komplettera statsrådets svar genom att ställa ett par frågor: När framförde regeringen dessa synpunkter till SÖ? Skedde det omedelbart efter det beslut riksdagen fattade, och på vilket sätt följer regeringen upp beslutet och kontrollerar att SÖ verkligen går ut till berörda parter med den information som man här vill ge? Herr talman! Därmed tackar jag än en gång för svaret.
Herr talman! Som jag redan sagt delar jag Lennart Brunanders uppfattning om värdet av den landstingskommunala konsumtionsutbildningen. Jag tycker att vi bör vara glada åt att också riksdagen i och med sitt beslut från 1977 givit uttryck för samma inställning. Jag tror att Lennart Brunander har rätt i att det här föreligger ett informationsproblem, men jag vill nog pås i att regeringen därvidlag gjort vad som från dess sida kan göras. Datum för när vi gjorde det framgår faktiskt av interpellationssvaret. Det var den 19 januari 1978. Jag tror att jag kan hävda detsamma beträffande SÖ, AMS och UHÄ. Nu tror jag vi behöver hjälp av dem som anordnar sådan här utbildning och av alla dem som delar vår uppfattning om den här utbildningens värde.Det var mot denna bakgrund jag välkomnade Lennart Brunanders interpellation. Inte minst den här debatten kan förhoppningsvis dra uppmärksamhet till problemet. Men jag vill också säga att det gäller att hos eleverna marknadsföra den här utbildningen. Jag tror inte alls att det bara har med behörighet att göra. Anledningen till att elever hellre väljer den kommunala konsumtionslinjen är troligen att utbildningsmöjligheterna ofta ligger närmare hemmet. Lanthushållsskolorna är ofta internat. Sådana har ju sitt värde och sin tjusning, men de kräver kanske som sagt litet marknadsföring, för sist och slutligen har eleverna ändå sitt fria val.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det kompletterande svaret. Jag håller med statsrådet om att marknadsföringsfrågorna här är oerhört väsentliga. De parter som är viktiga i det här sammanhanget är dels skolorna själva, dels landstingen som har dessa skolor, dels också de ute på grundskolan som ger informationer till eleverna. Vi har gemensam uppgift att se till att denna information ges på ett sådant sätt att skolornas fortbestånd möjliggörs och att eleverna verkligen får kännedom om hur bra denna utbildning egentligen är.

Herr talman! Göran Persson har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder och vilka förslag jag tänker ta intiativ till för att förbättra invandrarelevernas situation. Inledningsvis vill jag erinra om att hemspråksreformen, som trädde i kraft den 1 juli 1977, innebar att både hemspråksundervisningen och stödundervisningen i svenska för invandrarbarn reformerades i grundoch gymnasieskola. Samtidigt infördes en ny lärarkategori i skolväsendet, hemspråkslärarna. Kommunerna fick både ökade resurser och ökat ansvar för invandrarundervisningen. Denna omfattande reform har således tillämpats i knappt tre år. Samtidigt som jag instämmer i interpellantens åsikt om reformens målsättning vill jag understryka att jag anser det vara för tidigt att med någon större bestämdhet uttala sig om dess effekter. Emellertid vill jag i detta sammanhang påpeka att, som ett led i regeringens uppföljning av hemspråksreformen, en utredning om språkminoriteter i förskolan har tillsatts 1979 med uppgift att göra en översyn av hela frågan om språksituationen för invandrarbarn i förskolan. Vidare har regeringen på försommaren 1979 givit skolöverstyrelsen i uppdrag att utvärdera hemspråksreformens effekter, samtidigt som försöksverksamhet skulle anordnas med jämkade timplaner för hemspråksundervisning på lågoch mellanstadierna. Inom utbildningsdepartementet har en arbetsgrupp bildats som skall följa utvecklingen av hemspråksreformen i skolan. I mars innevarande år har regeringen uppdragit åt statens invandrarverk att i samråd med socialstyrelsen, SÖ, arbetsmarknadsstyrelsen och expertgruppen för invandrarforskning kartlägga de insatser som f.n. görs för invandrarungdom inom olika myndigheters ansvarsområden. Kartläggningen skall avse så äl invandrarungdomars sociala förhållanden som deras arbetsmarknadsoch utbildningssituation. Med tanke på att hemspråksundervisningen i skolan i dag sker på ett femtiotal språk och att nya språkgrupper ständigt tillkommer i samband med att vi tar emot olika flyktinggrupper är det tyvärr oundvikligt att bristsituationer uppstår, bl.a. när det gäller lärare och läromedel för invandrarundervisningen. I vad gäller åtgärder för att motverka lärarbristen inom invandrarundervisningen föreslår regeringen i årets budgetproposition ett ökat antal antagningsplatser dels på hemspråkslärarlinjen, dels inom utbildningen för tvåspråkiga förskollärare. Vidare skall de små språkgruppernas behov av lärarutbildning kunna tillgodoses inom ramen för anslaget till fortbildning. Under en följd av år har läromedel för invandrarundervisning åtnjutit produktionsstöd samt ett särskilt stöd till information från statens institut för läromedelsinformation. Inom SÖ pågår f. n. ett antal projekt för utveckling av läromedel för invandrare. I propositionen 1976/77:22 om statsbidrag till hemspråksundervisning för invandrarbarn framhöll jag att bidraget avsåg att stimulera kommunerna att planera sina undervisningsinsatser med hänsyn till skiftande behov inom kommunen. Regeringen föreslog att i hemspråkslärarnas arbetsuppgifter skall ingå visst icke schemalagt kontaktarbete. Propositionens förslag godkändes av riksdagen. Detta innebär bl.a. att hemspråk ärarna har ett nära samarbete med invandrarbarnens familjer, så att de därmed stöder elevvårdspersonalen i dess arbete med invandrarbarnen. I vad gäller elevvården i övrigt bör det poängteras att denna är en kommunal angelägenhet.

Vidare vill jag erinra om den utökning av antalet platser i hemspråkslärarutbildningen och den tvåspråkiga förskollärarutbildningen som jag nämnde tidigare. Avslutningsvis vill jag erinra om att eleverna på högstadiet när den nya läroplanen för grundskolan införs den 1 juli 1982 kommer att kunna studera hemspråk som tillvalsämne under sammanlagt elva veckotimmar. Därmed får invandrarelever ytterligare en möjlighet att utveckla den tvåspråkighet som behövs för att de skall kunna känna sig hemma i två kulturer.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Mogård för svaret på min interpellation. Sverige är ett invandringsland. Snart kommer det att finnas en miljon invandrare eller barn till invandrare i vårt land. Detta skapar naturligtvis många problem, vilket bl.a. berörs i min interpellation. Jag tycker dock att det är angeläget att ständigt framhålla att våra invandrare också måste ses som en stor resurs, särskilt i undervisningen. Genom invandrareleverna och deras föräldrar kan de svenska eleverna på ett naturligt sätt komma i kontakt med andra kulturer och livsmönster. För skolan gäller det att förstå detta och rätt utnyttja exempelvis invandrarnas egna organisationer i ett sådant arbete. Invandrarna tillhör till övervägande delen arbetarklassen, vars problem och svårigheter de delar. I regel är besvärligheterna ännu mer markerade för invandrarna. De har ofta de smutsigaste, tristaste och sämst betalda jobben. Barnen växer upp i socialt sett hårt utsatta miljöer. Allt detta påverkar barnens skolgång. Detta är utgångsläget, och det är beskrivet i ett otal utredningar. Knappast någon grupp är så noga kartlagd som invandrarna. Vad det nu gäller är att omsätta kunskaperna i praktisk handling. Uppgiften är att genomföra reformer som förändrar den vardag som invandrarna och deras barn upplever. Särskilt på skolans område finns många brister som behöver rättas till. Invandrarna är en snabbt växande grupp. Möter man inte de problem som finns, så växer de också snabbt. Det är mot den här bakgrunden jag har ställt min interpellation, och det är mot den här bakgrunden man kan instämma i regeringsförklaringens ord: ”Arbetet på att förbättra hemspråksundervisningen för invandrare skall fortsätta. Särskilda ansträngningar måste göras för att stödja invandrarungdomar i skola och arbetsliv.” Interpellationssvaret är visserligen långt och utförligt, men det är tämligen innehållslöst. Studerar man det finner man att där inte ges något konkret förslag. Däremot innehåller det uttryck som markerar att det pågår en insamling av data. Jag tänker då på sådana uttryck som -”uppföljning av hemspråksreformen” och ”översyn av hela frågan”. Vidare sägs att man skall ”utvärdera hemspråksreformens effekter” och ” följa utvecklingen”. Man skall också ”kartlägga de insatser som f.n. görs”, och förslag ”övervägs”. Detta är något helt annat än regeringsförklaringens klara ord om att man skall förbättra hemspråksundervisningen och stödja invandrarungdomar i skola och arbetsliv. Dessutom är det så att två av de utredningar som statsrådet åberopar och hänvisar till i svaret tillkom under den förra regeringens tid, och det kan knappast ha varit sådana åtgärder som regeringen tänkte på när den i regeringsdeklarationen utlovade insatser för att förbättra situationen. Att dessa utredningar nu tas som exempel på gjorda insatser talar sitt eget tydliga språk. Statsrådet hänvisar till det kärva budgetläget. Jag är medveten om att det är en avgörande och hämmande faktor när det gäller att föreslå nya kostnadskrävande reformer, men desto viktigare är det ju då att göra en medveten prioritering. I det socialdemokratiska budgetalternativet har vi inom samma ramar som regeringen lyckats lägga fram förslag med sådan profil att de svagaste grupperna på utbildningsområdet skyddas. Till dessa grupper hör invandrarna. Det är alltså inte enbart fråga om kärva ekonomiska villkor, det är också fråga om politisk vilja att styra resurserna dit där de bäst behövs. Interpellationssvaret är något märkligt också utifrån den utgångspunkten att det helt går förbi SÖ:s nyligen framlagda förslag till handlingsprogram för att förbättra invandrarnas undervisningssituation. Om man jämför detta interpellationssvar med ett som gavs på en liknande interpellation för något år sedan, så finner man att vid det tillfället ville den dåvarande borgerliga skolministern inte ge några konkreta besked just i avvaktan på SÖ:s handlingsprogram. Nu har det kommit. Det är fyllt med konkreta åtgärder, både i detaljer och i mer övergripande frågeställningar. Men nu nämns det inte ens i interpellationssvaret. Jag tycker detta är märkligt, och jag vill fråga statsrådet: Hur kommer detta utförliga handlingsprogram att följas upp från regeringens sida? Den frågan anser jag berättigad mot bakgrund av att regeringen så klart har sagt i sin regeringsdeklaration att invandrarelevernas situation skall uppmärksammas och att det också skall läggas fram förslag till förbättringar.

Herr talman! Jag vill begagna tillfället att berätta litet om de erfarenheter man har gjort i Botkyrka, där det nu finns invandrare från 90 olika nationer och där det bedrivs hemspråksundervisning på 45 olika språk. Genom att följa utvecklingen och syna den verklighet vi lever i vet vi att många både barn och vuxna där skulle behöva mycket mer stöd och hjälp för att kunna finna sig till rätta i den nya situationen. Den s.k. kulturchocken drabbar många svårt, och kommunen kan inte tillhandahålla personlig hjälp med den variationsrikedom som skulle krävas för att tillgodose alla. Kommunen kan helt enkelt inte ensam åstadkomma en tillräckligt god elevvård. Vi vet att färre invandrarbarn söker sig vidare till gymnasieskolan. Vi vet att de där väljer kortare utbildningar, att de oftare avbryter studierna och att det är svårare för dessa ungdomar att. få arbete ute på den öppna marknaden. Enligt uppgifter från Botkyrka socialkontor är nästan samtliga elever i årskurs 9, som inte har sökt till gymnasieskolan i höst, kända av skolläkaren på grund av att de har särskilda svårigheter i skolan. Den övervägande delen är invandrarungdomar. I samma rapport konstaterar man, att om nya bestämmelser om gymnasieskolan införs den 1 juli i år, kommer skolans uppföljningsansvar för 16—18-åringar att omfatta ca 350 ungdomar, varav de flesta är invandrare. Om inte skolan får de rätta och tillräckliga resurserna för att klara av att möta de stora anspråk som ställs för att den skall ge invandrarelever en god undervisning, återverkar detta även på undervisningen för de svenska barnen. Det är allt fler av deras föräldrar som börjar framföra sin oro för och sitt missnöje med en undervisning som inte ger deras barn samma möjligheter att konkurrera med jämnåriga från andra orter, där skolsituationen inte är lika ansträngd. Lärare med lång erfarenhet och stor kunnighet väljer ofta skolor med homogen sammansättning av elever. Andelen lärare utan behörighet är stor i skolor med många invandrarbarn. Det är naturligtvis mycket som behövs — inte minst att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i våra invandrartäta kommuner och använda och utveckla kunskaperna i den utbildning av lärare som pågår, som det bl.a. talas om i interpellationssvaret. Jag tror också att det är viktigt att denna lärarutbildning sker i anslutning till områden där barn med dessa speciella svårigheter finns och att utbildningen inte läggs för långt bort från den verklighet där lärarna så småningom skall arbeta. Det är naturligtvis viktigt att invandrartäta kommuner får extra stöd med hänsyn till de verkliga behov som uppkommit på grund av den invandrarstruktur som dessa kommuner kan ha. Det känns särskilt viktigt att nu erinra om vissa kommuners behov av extra stöd för att klara en rimlig service till invandrare. Det var ont om förslag till åtgärder i årets budget. I proposition 145 om utbildning i gymnasieskolan föreslås att arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte skall tillämpas för 16-åringar. Gymnasieskolan skall erbjuda och anordna utbildning för samtliga 16-åringar som till hösten 1980 inte hittar arbete på den öppna marknaden. Det betyder för Botkyrkas del ett uppföljningsansvar för ungefär 350 elever. Om riksdagen följer regeringens förslag, kommer det att drabba flera av Botkyrkas invandrarungdomar. I förslaget till tilläggsbudget sägs att statens utgifter nästa budgetår skall minskas med 7 miljarder. Drygt en vecka efter det att tilläggsbudgeten hade lagts fram ansåg ekonomiminister Bohman att statens utgifter nästa budgetår måste minskas med 9 miljarder. Jag vill bara poängtera att dessa prutningar inte får drabba våra invandrarbarn. De måste få möjlighet att erhålla en skolundervisning, som ger dem en rimlig chans att klara sig i vårt samhälle. Eftersom det fortfarande fattas resurser för att detta skall bli möjligt, kan inte prutningarna få ske här.
Herr talman! Får jag föreslå Margareta Palmqvist att i fortsättningen försöka ordna det så, att vi kan ta en debatt i taget. Det är väl knappast rimligt att vi vid detta tillfälle skall beröra en hel rad olika frågor och dessutom den totala ekonomiska situationen. Margareta Palmqvist kan kanske ange vilken summa hon anser att budgeten skall dras ned med, eftersom hon är så upprörd över beloppen 7 resp. 9 miljarder. Dessutom tycker jag att Margareta Palmqvist skall läsa på litet bättre. I den proposition angående företagsförlagd gymnasieutbildning som hon syftade på står det att läsa att invandrarkurserna icke berörs. Beslut har faktiskt redan fattats om reformerna — nu gäller det att ge dem innehåll. Det gäller inte bara att ge ut pengar — pengarna skall också få effekt. Får jag när det gäller situationen i Botkyrka —som Margareta Palmqvist väl vet att jag känner till — påpeka att bidragen är individrelaterade. Det finns också skatteutiämningsbidrag. Vidare sker det en skatteutjämning inom Stockholms län som Botkyrka kommer i åtnjutande av. Visst är det riktigt, Göran Persson, att det var den socialdemokratiska regeringen som lade fram propositionen om riktlinjer för hemspråksundervisning för invandrarbarn, som f.ö. godtogs av riksdagen i betydande enighet. Men det var den första Fälldinregeringen som omsatte denna reform i praktisk verklighet. Utbildningen av hemspråkslärare startades 1977 och har allteftersom byggts ut. Jag kan i detta sammanhang också fästa uppmärksamheten på att SÖ 1979 i slutrapporten om behovet av och förutsättningarna för en tillfällig rekrytering av hemspråkslärare från utlandet — vilket SÖ som be främst på kort sikt och för vissa språkgrupper kommer att föreligga en brist på hemspråkslärare. I den socialdemokratiska propositionen föreslogs att schablonbidrag till hemspråksundervisning skulle utgå för I veckotimme per elev. Vi ökade den resursen till 1,1 veckotimme per elev. Om man läser noggrant i interpellationssvaret — där Göran Persson bara hittar allmänna fraser om att undersöka, följa osv. — finner man faktiskt att det också finns konkreta åtgärder angivna. Jag talade t.ex. om de ökade resurserna till stödundervisningen i svenska för invandrarelever och om utökningen av antalet platser i hemspråkslärarutbildningen och den tvåspråkiga förskollärarutbildningen. Jag är uppriktigt sagt litet bekymrad över att människor så ofta uttrycker sig så ensidigt och tvärsäkert negativt om reformerna på detta område och om invandrarbarnens situation. Jag är rädd för att det har smitteffekter — att alla går omkring och ser bekymrade ut och att de det gäller känner sig eländigt behandlade. Det är faktiskt inte så illa ställt. Jag tror att alla kan intyga att vi ligger främst i världen när det gäller att ta hand om invandrare och invandrarbarn. Göran Persson utgör naturligtvis inget undantag när det gäller att svartmåla vad regeringen har gjort. Jag vill inte påstå att vi har gjort tillräckligt — långt därifrån. Men vi har gjort oerhört mycket i förhållande till de begränsade resurser vi har haft och de ännu mer begränsade resurser som vi nu har. Ett exempel på någonting som man går omkring och tvärsäkert påstår är att invandrarelever inte kommer till gymnasieskolan i samma utsträckning som svenska barn. Möjligen är det så, men vi vet faktiskt inte det. I årets statistiska rapport över elever med annat hemspråk än svenska har SCB inte ansett sig kunna göra någon analys av invandrarelevernas benägenhet att övergå till gymnasieskolan, bl.a. beroende på att man använt sig av nya definitioner fr.o.m. mätningen hösten 1978. På SÖ arbetar man f.n. med en undersökning som är baserad på individmaterial. Jag har inhämtat att SÖ avser att ha en preliminär rapport klar till i höst. Men jag tror att Göran Persson och Margareta Palmqvist också har sett att tidningarna innehåller väldigt skiftande uppgifter om invandrarungdomars gymnasiebenägenhet. Därför tycker jag att man skall låta bli att bara dra fram det negativa. Kanske bör man undvika att yttra sig alltför mycket i frågan tills man har litet bättre underlag. Angående SÖ:s handlingsprogram vill jag säga att SÖ avser att ta fram bitar av detta år från år i sina petita. Arbetsgruppen på departementet — jag nämnde den i mitt svar — följer just det här handlingsprogrammet från SÖ. Det är alltså inte så att jag inte känner till det eller att jag på något sätt glömt det. Jag trodde att vi kunde undvika att ta upp frågan den här gången, eftersom svaret ändå var tillräckligt långt. Nu har jag i alla fall fått tala om att jag vet om hur det är och att jag tror att det skall bli bra.
Herr talman! Inledningsvis talar statsrådet om hemspråksundervisningen och gör ett nummer av att det var regeringen Fälldin som var med om att sjösätta hemspråksreformen. Men vi kan väl ändå påminna varandra om att beslut om dessa reformer fattats i allra största enighet. Det skall vi naturligtvis vara glada för, eftersom det är en god utgångspunkt för ett konstruktivt arbete. Men om fel och brister upptäcks hindrar det inte att någon av oss påpekar att sådana förekommit. Det gäller ju att gå vidare och att försöka åstadkomma ytterligare förbättringar. Det handlar i det avseendet inte om svartmålning, utan det handlar helt enkelt om en vilja att förbättra för den här gruppen som i många sammanhang är svårt utsatt. Egentligen är jag litet bekymrad över statsrådets attityd i frågan. Är det på det viset att kritik av en reform som på många sätt är bristfällig från statsrådets sida enbart uppfattas som svartmålning, så står det litet illa till. Möjligen är det fråga om ett debattrick, för i nästa mening säger statsrådet att visserligen ligger vi långt framme internationellt sett, men vi har inte gjort tillräckligt. Kanske vittnar det om att hon i sina bästa stunder kan vara klar över att här finns saker och ting att rätta till. Det var mot den bakgrunden som jag tog upp skolöverstyrelsens handlingsprogram, eftersom där finns konkreta förslag till framgångsvägar. Vidare kommer statsrådet också in på gymnasieintagningen. Jag tog inte upp den saken i mitt anförande, eftersom också jag — som statsrådet så riktigt förmodade — har fått signaler om att här har skett en förbättring. Men vi vet ännu inte hur det materialet ser ut. Vi bör väl avvakta med en diskussion tills vi har hela underlaget klart för oss. Invandrargruppen kan nämligen ses som en grupp som i sin tur består av väldigt många olika grupperingar. Exempelvis den finska gruppen, som är den största, har fortfarande en låg frekvens av sökande och antagna till gymnasiet. Det finns nog anledning att komma tillbaka till denna fråga. Vidare noterade jag att statsrådet i sin replik gick förbi mitt påpekande om att det här ytterst handlar om en politisk vilja. Jag sade att väldigt många av de förslag som socialdemokraterna lagt fram i anslutning till årets budget just markerar att vi skyddar de svagaste grupperna på utbildningsområdet. Till dessa grupper hör — det är inte fråga om någon svartmålning — invandrarna och invandrarbarnen. Jag noterar att statsrådet gick förbi den aspekten i mitt anförande, men det finns väl förklaringar till det. Det är väl inte så trevligt för ett statsråd att konstatera att oppositionen lägger fram förslag, som syftar till en förbättring av sakområden som statsrådet i fråga har ansvaret för. Dessutom ligger dessa förslag inom samma budgetramar som regeringen har haft att arbeta utifrån.
Herr talman! Statsrådet Mogård tycker att jag skall läsa på, och det behöver jag säkert göra, men jag skall inte gå i svaromål på alla påståenden här. Jag vill bara meddela att jag inte tar ställning till hur prutningen, som jag tror är ofrånkomlig, skall ske och om det skall bli 7 eller 9 miljarder eller någon annan siffra. Däremot tycker jag som socialdemokrat att det känns väldigt angeläget att värna om de svaga och deklarera att prutningen inte får drabba dem som är allra mest utsatta. Statsrådet tycker att vi ibland ser litet väl svart på situationen och tror att alla invandrare — barn, ungdomar och familjer — är eländigt behandlade. Så är det inte, och det håller jag också med om. Men jag kan konstatera i en rapport som är framlagd i januari 1979 att bara 30 96 av invandrareleverna i Botkyrka gick vidare till gymnasieskolan, att jämföras med 90 26 av övriga elever. Det är alltså en kall siffra.

Det går att hjälpa en hel del av dem, men för det krävs resurser, och det är av det skälet jag tyckte att det kändes angeläget att ta till orda i den här debatten. Utan medel kommer vi inte så långt, men med medel kan vi göra en hel del. Vi har lärt oss att göra en hel del för att hjälpa de här barnen och ungdomarna som det känns verkligt angeläget att göra.
Herr talman! Slå vakt om de svaga — det står också i regeringsförklaringen. Jag kommer inte just nu ihåg exakt hur det är formulerat, men eftersom Göran Persson tydligen studerat den ordentligt kanske han kan tala om för mig vad det står. I varje fall är det den innebörden. Jag tycker inte att det är lämpligt, Margareta Palmqvist, att föregripa debatten om företagsförlagd gymnasieutbildning, men det är ju faktiskt för dem som inte kommer in på gymnasieskolan som den propositionen är avsedd. Det är fråga om att ge dem utbildning, inte att hålla dem sysselsatta i väntan på att tiderna skall bli bättre eller någonting sådant. Avsikten är att göra dem bättre rustade att möta vuxenlivet. Göran Persson tror att jag ägnar mig åt debattrick. Det gör jag rätt ofta, det vill jag gärna medge, men när jag varnade för effekterna av ensidig negativ kritik var det inte ett debattrick. Det bekymrar mig faktiskt att det så att säga har blivit på modet att underkänna eller i varje fall nedvärdera reformerna och uppförstora de svårigheter som otvivelaktigt finns. Självfallet skall fel och brister påpekas. Självfallet finns det fel och brister, och kritik måste tillåtas. Men den får inte vara ensidig. Låt mig säga också att när oppositionen lägger fram förslag som jag anser vara förbättringar, skall jag gärna både muntligen och skriftligen intyga att så har skett. Jag har inte sett det ännu. Slutligen vill jag komplimentera Göran Persson för en ny uppfinning, ett nytt språkbruk, som jag inte har lagt märke till förut. Men det kommer säkert att sprida sig i den socialdemokratiska oppositionen med väldig fart, tror jag. När Göran Persson talar om den socialdemokratiska regeringen, så handlar den, den lägger fram förslag, den tar initiativ. När regeringen Fälldin gör någonting, då får den vara med om att en reform genomförs. Det är faktiskt inte så stor skillnad på borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Det är ungefär samma handlingsmönster och samma krav på handling som ställs.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till vad som står i regeringsdeklarationen om att skydda de svaga. I så fall får jag hoppas att regeringen tar den deklarationen på allvar och ser till att man sätter fart på arbetet med att åtgärda de brister och felaktigheter som finns när det gäller invandrarelevernas skolsituation, alldenstund också detta utlovas i regeringsförklaringen. Statsrådet Mogård använder i sin replik nu en helt annan ton än tidigare. Hon säger, att finns det fel och brister, så skall de åtgärdas. Då är det bara att sätta i gång det arbetet. Man har ett fint utgångsläge i skolöverstyrelsens När jag pekade på de förslag som den socialdemokratiska oppositionen har lagt fram när det gäller förbättringar och när det gäller konkreta åtgärder som skulle skydda de svaga på utbildningsområdet, visade det sig att statsrådet inte hade upptäckt dem. Det tycker jag i och för sig är litet märkligt. Debatten omkring exempelvis de hundra miljoner kronorna, som vi föreslår skall satsas i de mest utsatta arbetsmiljöerna, kan inte vara någon ny debatt för statsrådet. I de utsatta arbetsmiljöerna finns exempelvis invandrarungdomarna. Det vet vi om. Det kan inte vara något nytt för statsrådet när vi vill haytterligare 30 milj.kr. till den allmänna fritidsverksamheten, som ju var en viktig beståndsdel i SIA-skolan. De pengarna skall användas i de områden där föreningslivet är illa utvecklat. I de områdena finns som regel också invandrarungdomarna. Det kan inte vara någon ny upplevelse för statsrådet att vi har sagt nej till taket för den frivilliga folkbildningsverksamheten, att vi har sagt nej till taket för den kommunala vuxenutbildningen — två viktiga områden som klart riktar sig till de lågutbildade. Bland de lågutbildade finns invandrarna. Det kan inte vara någon ny erfarenhet för statsrådet. Det kan heller inte ha undgått statsrådet att vi hade velat ha ytterligare 24 nya platser på hemspråkslärarlinjen och 40 nya platser på SYO-utbildning. Det är bara några av de konkreta förslag som ett statsråd som slår vakt om skolans intressen och om de svagas intressen borde ha kunnat ställa upp på — dessutom ligger de ju inom samma ekonomiska ram som regeringens förslag. Vi socialdemokrater gör en prioritering av de här problemen som finns på skolområdet, eftersom socialdemokraterna upplever dem som allvarliga och eftersom vi också vet att vi, om vi inte tar tag i de här problemen i dag. kommer att få en situation med växande problem. Det är mot den bakgrunden söm denna interpellation är ställd. Det är också mot den bakgrunden som socialdemokraterna har lagt sina förslag till en alternativ regeringspolitik.
Herr talman! Regeringsdeklarationen håller vi fast vid. Regeringsdeklarationen läses faktiskt upp i riksdagen därför att ni skall kunna kontrollera oss, Göran Persson. Jag tycker därför inte att det är särskilt poängrikt att ideligen fråga om vi står fast vid regeringsdeklarationen. Det tycker jag ni kan sluta med. Sedan var det en för mig pinsam missuppfattning som Göran Persson gjorde sig skyldig till, därför att det gav honom anledning att rapa upp allt som står i de socialdemokratiska motionerna. Men de förslagen har inte undgått mig. Jag har läst förslagen. Däremot har jag inte upptäckt att de var så bra — vilket är en helt annan sak.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att statsrådet inte hade upptäckt kvalitéerna i de här förslagen. eftersom de som deltar i skoldebatten nästan samfällt har uttalat sin uppskattning av dem. Inte minst har det stått att läsa i lärarpressen. Det förvånar mig att Britt Mogård inte har tagit del av detta. Britt Mogård tyckte inte det var någon poäng i att upprepa frågan om regeringsförklaringen. Det gör jag inte heller för att vinna någon debattmässig poäng, utan jag gör det därför att Britt Mogård nu säger att här finns problem och här finns svårigheter, allt är inte bra. Samtidigt står det i regeringsdeklarationen att man skall ta itu med detta. Då menar jag att det bör vara dags för handling och inte längre tid för några fler utredningar. Det är det som är poängen i mitt resonemang, och den tror jag också att alla uppfattade. Sedan kanske Britt Mogård erinrar sig debatten om den förra regeringsdeklarationen och vad som där stod om de små klasserna, så om jag skulle ha frågat omkring regeringsdeklarationens trovärdighet, skulle en sådan fråga till statsrådet Mogård icke ha varit förvånande.

Herr talman! Margot Wallström har i en interpellation om ämnesbetygen inom lärarutbildningen ställt följande frågor till mig: 1. Anser statsrådet Mogård att denna för lärarutbildningen och skolväsendet så viktiga fråga har hanterats på ett riktigt och rimligt sätt? 2. Vad är statsrådets åsikt om betyg inom lärarutbildningen?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 Det är rimligt att man — och det oavsett om man avskaffar överbetygen eller inte — mycket klart söker fastställa gränser för vad en lärarkandidat skall ha för kunskaper och färdigheter för att kunna godkännas. Inte minst metodiklektorerna har här en mycket viktig uppgift, nämligen att söka fastställa om en lärarkandidat i metodiskt hänseende är färdig att släppas ut som självständig lärare. Tyvärr kan inte frågan om betyg i lärarutbildningen ses isolerad som en fråga enbart om utbildningen. Den hänger samman med frågan om hur lärare skall meritvärderas vid tillsättning av tjänst. Den 18 maj 1978 överlämnades till universitetsoch högskoleämbetet det förslag jämte remissammanställning till betygsättning och meritvärdering som 1974 års lärarutbildningsutredning avlämnat den 22 juni 1977 för de åtgärder som ankommer på ämbetet. Regeringen erinrade därvid om att förändringar av betygssystemet inom lärarutbildningen inte kan träda i kraft förrän meritvärderingsreglerna anpassats till eventuella förändringar. Meritvärderingsregler vid tillsättning av statligt reglerad tjänst i skolväsendet fastställs av skolöverstyrelsen . Nr 146 I viss mån kan jag förstå irritationen över att ärendet tagit lång tid. Måndagen den Samtidigt vill jag understryka att frågan om betyg i lärarutbildningen och 19 maj 1980 meritvärdering av lärare vid ansökan till tjänst är en synnerligen komplex fråga, som i allra högsta grad berör alla nu verksamma, ca 125 000, lärare. Frågans behandling underlättas inte heller av att personalorganisationerna har skilda åsikter. Min grundläggande inställning är att ett nytt meritvärde ningen ringssystem måste vara så väl förberett att det i huvudsak kan accepteras av alla berörda. Samtidigt som vi kan beklaga att ärendet tagit lång tid, bör vi alltså ha i minnet att SÖ sökt finna en samlande lösning och avstått från att fastställa ett meritvärderingssystem som inte är förankrat hos alla lärare. Regeringen avser att under nästa riksmöte lägga fram förslag om reformering av dels lärarutbildningen, dels den statliga skoladministrationen. Båda dessa förslag har ett samband med frågan om eventuell ändring av reglerna för tillsättning av lärartjänster inom skolväsendet. Frågorna bereds f.n. inom departementet. För att underlätta beredningen i de delar som berör lärartillsättningen avser vi att tillkalla en särskild sakkunnig. Denne sakkunnige är en av de få i detta land som behärskar sakområdet i hela dess vidd. Som exempel på meritvärderingens komplexitet vill jag erinra om att anvisningarna omfattar ca 110 trycksidor. Sammanfattningsvis vill jag nu konstatera att det förefaller vara lämpligt att reformera betygsättningen inom lärarutbildningen i samband med den totala översyn av lärarutbildningen som nu skall ske med anledning av LUT också behandlas i detta sammanhang.

Fru talman! Jag vill ännu en gång understryka att frågan inte är så enkel som Margot Wallström och olika lärarkandidater vill göra gällande. Betygsättningens utformning har, som Margot Wallström naturligtvis vet, stor betydelse i meritvärderingen, och frågan berör därför alla nu verksamma lärare — som jag sade ca 125 000 personer. Det vore oansvarigt att inte noga penetrera följderna av en ändring för alla dessa människor. Detta är inte en fråga där det är lämpligt att köra över människor, ens om de utgör en minoritetsgrupp. Detta är, som Margot Wallström skriver i sin interpellation, en för skolväsendet viktig fråga. Det är beklagligt att det tar så lång tid att nå enighet i frågan. Men en huvudsaklig enighet är, som jag ser det, en förutsättning för att frågan skall kunna lösas på ett bra sätt. Nr 146 Sedan är det faktiskt så, Margot Wallström, att vi här i riksdagen inte Måndagen den brukar diskutera personfrågor, och jag finner ingen anledning att frångå den 19 maj 1980 principen. Däremot är detta väldigt invecklade frågor, och därför avser vi att för en begränsad tidsperiod tillkalla en särskild sakkunnig. Därvid har vi självfallet beaktat vederbörandes kvalifikationer för uppgiften. Däremot har vi inte värderat hans åsikter i olika frågor. Detta är ett vanligt förfarande, och det finns därför ingen anledning att ytterligare kommentera den saken. Jag tycker uppriktigt sagt att inte heller Margot Wallström skall göra det.